Fru talman! Det kommer ändå inte att finnas någon garanti. Det är inte ovanligt att barnen t.o.m. bara har en ur personalen. Jag har här en jämförelse som är gjord i DN, där man visar några kommuner. Från 1991 har antalet barn per heltidsanställd ökat från ungefär 5 barn till 5,1 till 6,9 och i Lindesberg från 4,4 till 6,8. I Falkenberg har det ökat från 4,5 till 6,7. Nu är det fler barn per heltidsanställd. Det har de senaste tio åren skett en markant ökning. Man kan inte anställa mer personal. De med lägre inkomster som redan i dag har svårigheter kommer inte heller att vinna någonting genom maxtaxan.
Fru talman! Det är så att kommunerna genom tidigare ekonomiska svårigheter har haft svårt att upprätthålla kvaliteten i barnomsorgen. Nu håller det på att vända. Då ska också vi från statens sida hjälpa till med det. Det är därför vi lämnar ett extra statsbidrag vad gäller kvaliteten. Men det är inte bara det. Vi gör nu en stor satsning på barnfamiljer och på barnens situation. Bara förskolereformen drar 41⁄2 miljard i kostnader.

Fru talman! Jag frågade Conny Öhman om vad det var för nya pengar som kom till vården för tillgänglighetens skull. Som väntat fick jag inget svar. Det är en knepig fråga. Däremot angrep Conny Öhman Stockholms läns landsting - ett borgerligt sådant - som har de kortaste köerna i landet och som har fått bort köerna genom intensivt arbete. Särskilt angrep han BB-situationen. Låt mig bara påminna Conny Öhman om att det var socialdemokraterna som lade ned BB i Nacka och på Löwenströmska. Det är det som de borgerliga har att kämpa med. Vi får lägga ut pengar för att ge vård på andra ställen. Vi var emot nedläggningarna av dessa BB:n. Det är vad socialdemokraterna kallar välplanerade strukturella åtgärder som nu ställer till detta kaos. Låt oss återgå till pengarna, som jag menar är en illusion - ett indiskt reptrick i ny version. Ni säger att 1,25 miljarder ska tillföras genom generella statsbidrag. Det är riktigt. Men av dem finns i dag 450 miljoner i de s.k. Dagmarpengarna. Då rör det sig om 800 miljoner som kan vara nya pengar till vården. Av det tas från kontot för bidrag till särskilda insatser - Kommunakuten - 500 miljoner. De finns alltså redan till landstingens förfogande. Då återstår det 300, som vi kunde diskutera som någon ny satsning. De 200 kr på statsskatten som vi alla betalar i början har gått till kommuner och landsting. Det är ungefär 500 miljoner till landstingen. De finns alltså redan nu för landstingen, men staten drar in dem enligt tidigare beslut. Det betyder att det till landstingens förfogande står 300 miljoner kronor minus 500 miljoner kronor, dvs. minus 200 miljoner kronor, som de kan använda till vården, genom att man finansierar från de andra kontona. Det är det indiska reptricket. Pojken är högst upp. Han börjar försvinna. Men ni har kanonpengarna kvar, så det finns väl lite kvar av honom. Man brukar ofta gör en liknelse här i kammaren och tala om mannen som kommer med tyg och ska få en kostym sydd. Efter ett antal gånger är det bara tummen kvar. Nu är det inte tummen kvar; det är minus. Man tog kavajen av honom vid sista besöket. Jag får återkomma till resten sedan.
Fru talman! Leif Carlson har uppenbarligen inte läst vårpropositionen. De pengar som tillfördes i samband med handlingsplanen i höstas är riktiga miljarder. De pengar landstingen får innevarande år enligt överenskommelse mellan staten och landstinget är riktiga pengar. De pengar som aviseras i vårpropositionen - 1,25 miljarder kronor - är riktiga pengar. De kommer att tillfalla landstingen. Jag rekommenderar Leif Carlson att läsa under utgiftsområde 25 i vårpropositionen, där det finns en rak redogörelse för dessa pengar. Det gäller hur dessa 1,25 miljarder är sammansatta. Den tolkning Leif Carlson gör är en totalt felaktig tolkning. Det är riktigt att jag tog upp BB-situationen i Stockholm. Men det förhåller sig så med förlossningsverksamhet och barnafödande, Leif Carlson, att det fluktuerar över tiden. Min uppfattning är - jag har varit med om att medverka till sådant när jag själv var verksam i ett landsting - att man måste justera kapaciteten inom förlossningsvården i tider av minskat barnafödande. Vi hade en tid då det var en nedåtgående trend vad gällde antalet förlossningar. Men självfallet måste varje landsting se till att justera kapaciteten uppåt när barnafödandet glädjande nog ökar. Det är det som den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting har haft möjlighet att göra under flera år men inte gjort, och därför hamnar kvinnorna i Stockholm i den resekarusell som de i dag är utsatta för.
Fru talman! Det är för att man har försökt få bort köerna, vilket man till stor del har lyckats med i Stockholm, som det har gått åt pengar. Jag ska först svara på en fråga som Conny Öhman tog upp förut. Det gällde vår försäkring och tilläggstjänsterna. Det är sådana som Prioriteringsutredningen rekommenderar som lämpliga tilläggstjänster, t.ex. att man för att kunna arbeta ska kunna betala extra för ett rum med dator. Det står klart angivet. Nu går vi tillbaks till pengarna. Det är riktigt att 1,25 miljarder anslås, men ni finansierar ju dem genom att minska på andra konton som redan finns för landstingen i dag. Det står mycket tydligt och klart, så det är alldeles klarlagt. Då är de pengar som finns i handlingsplanen kvar. För landstingen är det lite drygt 6 miljarder, eftersom man har fördelningen 70-30. Nu har ni kommit överens med landstingen om att dra ned på ersättningen till läkemedelsersättningen från staten till 5 %. Läkemedelskostnaderna har ökat varje år - i mer än tio år - med ca 11 %. Ingen tror att de kommer att öka mindre. Detta innebär att man lägger ett besparingsbeting på landstingen på 5 %. Det kan man göra om man är medveten om att landstingen är planekonomier som bara kan göra den besparingen genom att minska på åtgärder inom vården. I själva verket får landstingspolitikerna 1,7 miljarder mindre att röra sig med därför att läkemedelkostnaderna utvecklas så. Dessutom går de 200 miljarder back när det gäller de pengar som ni talar om - 1,25 miljarder - eftersom de redan finns och ni bara flyttar om mellan kontona. Man går 1,9 miljarder back. På tre år är det ungefär de 6 miljarder landstingen får. Eftersom detta har längre effekt betyder det att landstingen netto går back genom de s.k. nya tillskott som ni ger vården, för ni drar in med den andra handen. Sådan är socialdemokratisk vårdpolitik. Så tillför man nya resurser. Man tricksar i kontodjungeln och flyttar från det ena kontot till det andra och lägger ut beting som landstingen inte kan möta eftersom ni har försatt dem i den situationen att de är planekonomier utan möjlighet till flexibilitet.
Fru talman! Jag skulle vilja rekommendera Leif Carlson att skilja på miljoner och miljarder. "200 miljarder back" var väl ändå att hugga i sten, liksom Leif Carlson i övrigt högg i sten när han försökte läsa budgettabellerna i årsbudgeten och i vårpropositionen.

Jag rekommenderar Leif Carlson att läsa den sida i vårpropositionen där man gör en framtida prognos över hur den här skatteunderlagstillväxten kommer att arta sig för sjukvårdshuvudmännen. Då kommer Leif Carlson att se att det handlar om tiotals nya miljoner som kommer till sjukvårdshuvudmännen i skatteunderlagstillväxt, och det är den viktigaste faktorn för en sjukvårdshuvudman, att veta att man har en skatteunderlagstillväxt att bygga sin verksamhet på. Sedan är de här tillskotten, som man får via handlingsplanen i höstas och via vårpropositionen nu, marginella tillskott. Det ska sägas. Men det är dock tillskott. Den matematik som Leif Carlson försöker med här är att hugga i sten, Leif Carlson. Dessbättre har de som är ansvariga landstingspolitiker ute i Sverige en helt annan uppfattning i den här frågan än Leif Carlson. De noterar tacksamt att det faktiskt handlar om tillskott.
Fru talman! Conny Öhman tog i sitt anförande knappast upp det här med mångfald i vården. Däremot är man ju i den nationella handlingsplanen ganska klar över att det är viktigt att mångfalden ökar. Man talar om att man behöver ha nytänkande och man vill ha bidrag med erfarenheter. Genom att bejaka privata, ideella och kooperativa vårdgivare kan utvecklingen främjas, står det i den här nationella handlingsplanen. Nu är det upp till landstingen att utveckla det här. Jag skulle bara vilja höra med Conny Öhman hur han ser på detta. Vad händer ute i landstingen? Händer det någonting? Bejakar man privata vårdgivare, eller är det ungefär som förut? Vad har socialdemokraterna och regeringen för planer om man inte bejakar det här, som ju faktiskt är ett riksdagsbeslut, för att man ska få lite fart på sig?
Fru talman! Det är riktigt, Kerstin Heinemann. Jag tog inte upp den här frågan i mitt anförande i dag. Jag tog upp den här frågan i mitt anförande i samband med att vi hanterade den nationella handlingsplanen i höstas. Självfallet är det som står i den planen och i det riksdagsbeslutet det som gäller. Ganska många av Sveriges sjukvårdshuvudmän håller i dag på att undersöka olika möjligheter att komma fram den här vägen. Det gäller intresse för olika personalgrupper att driva den verksamhet som de jobbar i. Det finns också exempel på sjukvårdshuvudmän som har gått in och tecknat vårdavtal med privata entreprenörer. Jag tror inte, Kerstin Heinemann, att vi ska avläsa resultatet av det här riksdagsbeslutet tre, fyra månader efter det fattades, utan vi ska avläsa resultatet av det här riksdagsbeslutet när det har gått kanske ett eller två år. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna göra en avläsning som stämmer ganska väl överens med de intentioner som fanns i det riksdagsbeslutet.
Fru talman! Man kan väl i alla fall knappast säga att det har satt några spår när det gäller socialutskottets majoritets behandling av motioner som handlar om privata vårdgivare för de avstyrks ju på direkten. Det finns liksom ingen förståelse där. Då är det ju svårt att tro att socialdemokrater ute i landstingen skulle ha en större ambition än vad man har här i riksdagen.
Fru talman! Jag återupprepar för Kerstin Heinemann att de ståndpunkter som vi intog i samband med propositionen om den nationella handlingsplanen och de ståndpunkter som vi intog i utskottet och i utskottsmajoriteten i samband med behandlingen av propositionen här i riksdagen självfallet är de som gäller. Jag tycker inte att jag behöver säga mycket mer i den frågan.
Fru talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att jag hade sett en del tvetydiga uttalanden från Conny Öhman när det gäller betydelsen av att kunna klara de 1 700 allmänläkarna på åtta år. Det har skapat en del förvirring. Jag tog upp det därför att jag ville ge Conny Öhman en möjlighet att verkligen slå fast entydigt och klart, precis som han svarade nyss, att det som står i planen gäller. Jag tycker att det skulle kännas bra om vi fick ett klarläggande om att vi nu lägger allt krut på att se till att målet i handlingsplanen är det som gäller och att det, om det behövs insatser från statligt håll som stöd, ska komma sådana. Jag önskar få det som ett klart och tydligt besked. Sedan har jag en kort fråga som handlar om patientens ställning och patientens rättigheter. Har socialdemokraterna några idéer om nytänkande när det gäller att stärka patienters, enskilda individers, ställning inom vården och omsorgen?
Fru talman! När det gäller den första frågan kan jag vara lika kortfattad mot Kenneth Johansson som jag var mot Kerstin Heinemann. Självfallet är det beslutet som gäller. Jag kan ana mig till att det som Kenneth Johansson syftar på är ett citat av mig som fanns i Dagens Medicin en gång. Jag måste säga att jag blev väldigt förvånad när jag läste den tidningen och hur man hade citerat mig. Jag kände faktiskt inte igen mitt eget uttalande i det sammanhanget. Så min förvåning över det uttalandet kan jag dela med Kenneth Johansson. Det är inte alltid det som man själv säger stämmer överens med det som står i massmedierna. Det kan jag återigen konstatera. Sedan gällde det patientens ställning. Det är inte så länge sedan vi behandlade förslag som handlade om att stärka patientens ställning. Det tar alltid tid att få genomslag för sådana här saker i vården. Det vet vi när vi diskuterar bemötanden och mycket annat som det här handlar om. Det handlar om att informera patienten på ett riktigt sätt och om att försäkra sig om att patienten har förstått informationen på ett riktigt sätt. Det är ju också på det sättet att det är svårt att leva upp till alla de här sakerna, som vi förknippar med en god vård, när man har svårigheter att rekrytera personal. Men självfallet är det min förhoppning att man, allteftersom resurserna blir bättre för vården, även kan ta till sig det här och jobba starkare och på ett bättre sätt på många håll med även de här frågorna.
Fru talman! Jag tycker att det var ett bra klarläggande. Det pågår ju ett väldigt intensivt arbete nu runtom i hela landet för att man ska kunna klara att få den här personalförsörjningen när det gäller många olika kategorier, inte minst allmänläkare. Jag tycker att det är lovande signaler som ges från bl.a. Landstingsförbundet, där man redovisar åtgärder på bred front för att lyckas. Då är det så oerhört viktigt att vi alla ger tydliga och klara signaler om att det här är någonting som vi absolut måste få till stånd. Vi har då fått besked om att vi är överens om det. Sedan gäller det patientens rättigheter. Jag tror för min del - och Centerpartiet anser det - att vi måste jobba mycket tuffare och hårdare för att lyfta fram den enskilda individen. Vi kommer i framtiden att möta helt nya patientgrupper, patientgrupper som i vissa lägen har mer kunskaper än den doktor och den sjuksyster som de kommer till för att få vård. Då måste vi också tänka nytt när det gäller IT, Internet och andra former. Dessutom har ju vi redovisat några förslag som handlar om en direkt utvecklad patienträttighet. Det handlar om second opinion och vårdgarantin, som jag påstår absolut stärker den enskilda. Det finns diskussioner om en rättighetskatalog där man ställer den enskildes väl och ve gentemot myndigheter. Jag tror att vi måste tänka helt nytt för att möta den framtida patienten på ett bra sätt och stärka patientens rättigheter.
Fru talman! Jag tror liksom Kenneth Johansson att det här självfallet är ett långsiktigt och väldigt viktigt arbete. Jag tror att man måste börja redan vid utbildningen av vårdpersonalen med att faktiskt förmedla det som Kenneth Johansson gör, att det är den här verkligheten man kommer att möta som vårdpersonal. Men i varje fall min bild av vården i dag är faktiskt att väldigt många av patienterna, när de väl har gjort sina besök och fått sina behandlingar, är nöjda med den information och den rådgivning som de har fått och med hur de har fått delta i vårdprocessen. Självfallet kommer vi till problematik när det handlar om riktigt gamla människor och det kommer in anhöriga och många olika led i detta. Men ambitionen att lyssna till patienten måste finnas och komma till uttryck i den praktiska vårdvardagen ännu mer än vad den gör i dag. Det är självfallet en viktig och riktig ambition. Jag delar den uppfattningen.
Fru talman! Jag skulle vilja ta upp två punkter med Conny Öhman. Först vill jag svara på detta om att kristdemokraterna har ansett att det behövs fler vårdplatser. Det tycker tydligen Conny Öhman också, åtminstone när det gäller BB-verksamheten, och det är bra. Vi har faktiskt i varje budget anslagit pengar för detta, suttit och räknat så att vi verkligen ska ha det finansierat och lagt pengar utöver regeringens budget. Men de människor som behöver vården och som väntar har vi ju redan i dag. Vi har också de äldre som står och väntar där vi har ansvar för vården. Det handlar alltså mer om att anpassa verksamheten efter de behov som finns än tvärtom. Sedan vill jag ta upp frågan om högkostnadsskydd. Vi kristdemokrater tycker att man bör göra en översyn. Man bör tillsätta en kommitté som tittar över det här. Jag vill fråga Conny Öhman och socialdemokraterna om de anser att de avgifter man själv lägger inom olika områden när man har flera sjukdomar och mycket stora behov är för höga och finner anledning att se över detta.
Fru talman! När det gäller antalet vårdplatser, Chatrine Pålsson, går det för det första inte att läsa ut vad det är för typ av vårdplatser ni faktiskt vill ha - om det är sjukhusvårdplatser eller om det är någonting annat. För det andra: Om det nu handlar om 20 000 vårdplatser finns det ju inte, såvitt jag kunnat läsa mig till, någon finansiering av 20 000 nya vårdplatser i de kristdemokratiska motioner som lämnats i ekonomiska sammanhang. För det tredje, Chatrine Pålsson, har jag försökt titta efter hos några sjukvårdshuvudmän om kristdemokraterna där följer upp den politik man har när det gäller nya vårdplatser här i kammaren med att även i landstingsbudgetar etc. avsätta medel för dessa vårdplatser. Men det är då jag blir lite tveksam. Jag kan nämligen inte se att kristdemokraterna på landstingskommunal nivå på den här punkten för samma politik som man gör sig till tolk för här i kammaren. När det gäller högkostnadsskydd ska vi självfallet alltid diskutera nivåerna på de avgifter och taxor vi tar ut i vården. Att jag tog upp den här punkten i mitt anförande berodde på att jag blev lite förvånad när jag läste kristdemokraternas reservationer, där man som sagt helgarderar. I ett sammanhang säger man att det man önskar och vill är att högkostnadsskydden för tandvård och hälso och sjukvården ska samordnas. Så säger man i en reservation, nämligen nr 25. Men i en annan reservation, nr 29, inkluderar man mycket, mycket mer i det man faktiskt vill samordna. Då tar man med läkemedelsavgifter och en hel del annat som man vill samordna. Det var då jag ställde frågan vad som egentligen är kristdemokraternas vilja i det här sammanhanget. Vad är det man ska samordna? Är det bara sjukvård och tandvård, eller är det mängder av andra taxor och avgifter man vill samordna i ett och samma system? Eftersom man uttrycker sig väldigt svävande i två olika reservationer kan jag inte utläsa vad som är kristdemokraternas vilja på den här punkten.
Fru talman! Om man läser reservationerna tror jag inte att det är svävande. Vi tycker att det vore bra att samordna allt detta. Men vi har också en ambition om att få fler med oss på en reservation om en utredning, för det krävs en utredning. Sedan kan jag tala om vad jag skulle ha som ambition, men man måste ju titta ur ett annorlunda perspektiv. Det är därför det finns två reservationer. Man kan naturligtvis diskutera det; där kan jag hålla med Conny Öhman. Men det är alltså ingen tvekan om vad kristdemokraterna vill i den här frågan. När det gäller vårdplatserna är det kanske inte så konstigt att kristdemokraterna ute i kommuner och landsting inte kan avsätta de här pengarna, eftersom vi ju inte får bifall för vårt budgetförslag här i riksdagen. Om vi finge det har vi alltså 20 000 vårdplatser under en tioårsperiod. Vi har inte sagt vilka vårdplatser det handlar om, för det beror på behoven. Det kan vara inom äldreomsorgen, geriatriken, särskilda boendet, hemsjukvården, akutsjukvården eller psykiatrin. Detta har vi flera gånger räknat upp. Det beror alldeles på vilket som är behovet. Men jag lovar att om Conny Öhman och socialdemokraterna accepterar det kristdemokratiska budgetförslaget, som kommer att läggas fram här i kammaren den 2 maj, kommer det att finnas möjligheter till fler vårdplatser.
Fru talman! Först gällde det högkostnadsskyddet. Vad Chatrine Pålsson i realiteten säger är alltså att en av reservationerna ska betraktas som en taktisk reservation i hopp om att något annat parti ska stödja den, och den andra reservationen är den som talar om vad kristdemokraterna egentligen vill. Det hon glömde var att tala om för mig vilken av de två reservationerna som är den taktiska och vilken som uttrycker det kristdemokraterna i sak önskar. När det sedan gäller frågan om vårdplatser sitter ju faktiskt kristdemokraterna i majoritetsställning i ett antal landsting i det här landet. Jag har inte sett att man aktivt driver frågan om att bygga ut fler platser, oavsett vilken sorts platser det gäller, i de landsting där kristdemokraterna sitter i majoritetsställning.

Fru talman! I debatten har det pratats om nytänkande, om att se framåt och att ha patienten i centrum. Jag ansluter mig till det som Kenneth Johansson har sagt här tidigare och tänker sedan gå in på en särskild del som jag har motionerat om. Det gäller alternativmedicinen. Kostnaderna för läkemedel ökar allt snabbare, kostnaderna för långtidssjukskrivna likaså. Det är en situation som vi måste se ur både mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Man kan fråga sig: Varför är människor sjuka? Varför behöver de så mycket medicin? Och vad är det som gör en människa frisk? En viktig lärdom som vi måste ta med oss från 1900-talet är att vi förr eller senare måste betala priset för att inte ta vara på och inte ta ansvar för vår hälsa. Vi fokuserar alltför mycket på det sjuka. Vi skiktar upp det i skivor i stället för att se helheten och idka mer hälsovård. Alltfler medborgare som känner sig sjuka blir t.ex. ordinerade provtagningar. Ofta har de en komplex bild och det går inte att finna någon orsak till varför de inte känner sig friska. De känner sig missnöjda när de lämnar vården. Många vandrar också runt i vården med hopp om att få en diagnos - men tyvärr utan att få det. Stockholms läns landsting har nyligen gjort en enkätundersökning där man kartlagt befolkningens erfarenheter av och inställning till olika vårdgivare och vårdformer, med särskild fokus på alternativa och komplementära vårdformer. Tre av fyra säger att de önskar ett ökat samarbete mellan den vanliga hälsooch sjukvården och den alternativmedicinska. Tre av fyra anser också att Stockholms läns landsting bör satsa på forskning om alternativa och komplementära behandlingsformer. Här har flera gånger sagts: Lyssna på medborgarna! Det tycker jag är jätteviktigt. Detta är ju en växande trend, vare sig myndigheterna är med på noterna eller inte. Allmänheten struntar i om det finns forskning, bara man känner att man blir hjälpt. Alternativmedicinbetänkandet, som lades fram i slutet av 80-talet, var ett digert material på ca 1 000 sidor. Det har nu legat till ingen nytta i alla dessa år. Ta fram det och damma av det! Starta ett nationellt centrum för alternativ och komplementärmedicin, ett centrum som kan bedriva utbildning, forskning och utveckla policyriktlinjer för komplementärmedicinen i Sverige och som ger landstingen möjligheter att fortsätta det arbete som de har utvecklat. Många landsting gör undersökningar och ligger i startgroparna. Allt detta för att öka patientsäkerheten, förbättra utvärderingsmetoderna av komplementärmedicinen samt definiera principerna för evidensbaserad samverkan mellan skolmedicin och delar av komplementärmedicinen. Hur kan alternativ behandling bidra till att uppnå bättre folkhälsa? Vi behöver ett starkt samarbete mellan dagens skolmedicin och alternativ och komplementärmedicinen. Se bara vilket gensvar utbildningarna i komplementärmedicin på Karolinska har fått! Man ökar vårdgivarnas kunskap om olika system, paradigm och metoder. Däremot tränar de inte någon speciell metod. Att försöka förstå varandras kunskaper och respektera dem, för att på bästa sätt ställa upp för patienten, står i centrum. Eftersom alltfler söker den alternativa eller komplementära medicinen krävs en ömsesidig kunskap bland vårdgivarna. Patienterna söker ju där de får hjälp. För att man ska få ett helhetsperspektiv måste patienten våga tala om att han eller hon använder sig av alternativen. Annars kan det bli alldeles galet. Det växer underifrån upp ett samarbete. Det tycker jag är bra. Det finns ett tyst erkännande. Båda parter vet sina roller. De har en öppen kommunikation på många ställen. Allmänmedicinare som är utbildade i alternativen bedriver mottagningar på båda områdena, remitterar eller ser till att patienten får vetskap om att det finns andra metoder. Jag läste just om en man som stod i begrepp att stomiopereras. Det var enda alternativet. Han vägrade. Han gick till en homeopat, fick hjälp och slapp genomgå operationen, med allt vad en sådan för med sig både för patienten och för landstingens ekonomi. Vi måste mjuka upp skrivningen i lagen som går ut på att man i samarbete med patienten ska kunna komplettera den vanliga behandlingen med alternativmedicinsk behandling. Vi ska ju föra medborgarnas talan. Jag läste en intervju med socialministern inför ordförandeskapet där han säger att "den viktigaste utmaningen inom hälso och sjukvårdens politikområde är att övervinna ojämlikheter i hälsa både inom och mellan EU:s medlemsländer". Det tycker jag förpliktigar. Nationella och officiella erkännanden av komplementärmedicinen samt ökade insatser inom skolmedicinen är något som både WHO och Europaparlamentet i olika resolutioner kraftfullt argumenterar för. I t.ex. vårt grannland Norge har man startat ett nationellt centrum i Tromsö, där man satsar på forskning och utbildning på ett brett plan. Den här frågan har fått ett starkt stöd i parlamentet. Hälften av patienterna ska vara barn: barn med psykiska störningar, bokstavsbarn, barn med beteendeproblem. Men man vänder sig också till gravida med t.ex. illamående, blödningar osv., där man använder sig av bl.a. homeopatiska metoder. Danmark har startat ett centrum i Köpenhamn. De arbetar med användning på livsstilssjukdomar, med forskning om astma och allergi och om alternativ till antibiotika. Sverige är faktiskt det enda land i världen med restriktioner när det gäller alternativmediciner till barn och gravida. Man kan fråga sig varför. EU har uppmanat medlemsländerna till forskning. Vad har Sverige gjort? Har det gjorts en uppföljning av hur många forskningsrapporter som har gjorts inom alternativmedicinen? Vad är orsaken till att det inte finns någon sådan? Det finns det nämligen inte. Det behövs infrastruktur. Det behövs kommunikation. Det behövs forskningsmedvetenhet, medel och utbildning för att klara av den här forskningen och ge det stödet. Därför behövs det nationella centrumet. Jag har med glädje noterat att det är flera partier som ställer sig bakom de yrkanden som fanns i min motion. När man läser handlingen ser man att utskottsmajoriteten säger att man tycker att detta behövs, men man avser inte att göra någonting. Det tycker jag är lite underligt. Men jag har faktiskt läst vårpropositionen. När man läser den finner man en rad som säger: 3 miljoner till alternativmedicin. Men det står inte mer. Det finns ingen förklaring. Men naturligtvis har jag tolkat den skrivningen i detta betänkande som att nu äntligen händer någonting, nu gör man någonting. Nu sätter man av 3 miljoner till ett centrum för forskning när det gäller alternativ och komplementärmedicinen. Jag ville bara lyfta fram detta, trots att jag hade flera andra motioner. Men jag yrkar naturligtvis, precis som Kenneth Johansson har gjort, bifall till reservationerna 4 och 8, även om jag står bakom alla våra reservationer till detta betänkande.

Fru talman! I betänkande SoU10, som vi nu debatterar, vill jag ta upp smärtvården i landet. För mig är det en mycket angelägen fråga, och jag har även skrivit flera motioner i ämnet. Alla har säkert någon gång känt intensiv smärta, t.ex. tandvärk, och vet hur påfrestande det kan vara, men också vilken skön känsla det är när tandvärken upphör. Men alla är inte så lyckligt lottade att värken upphör. Det finns många som lever med kronisk smärta som gör sig påmind varje dag. Hela livssituationen blir förändrad för patienter med smärta. Får de inte hjälp inom rimlig tid finns det risk att smärtan utvecklar sig och blir bestående. Det här bidrar till att vårdkonsumtionen blir mycket hög för smärtpatienterna. Den är cirka fem gånger högre än för befolkningen i övrigt. Utöver det personliga lidandet berörs naturligtvis även familjekretsen. En mycket stor del av de människor som lider av kroniska smärttillstånd är också långtidssjukskrivna. Utöver smärtproblemen möter de här patienterna att inte bli trodda och inte bli hjälpta, vilket naturligtvis påverkar deras hälsotillstånd. De känner sig kränkta när sjukvården inte tar deras smärta på allvar. Där det finns hjälp att få, där det finns smärtkliniker, är det långa väntetider. I sämsta fall saknas det smärtklinik, och hjälpen uteblir helt och hållet. Det kan faktiskt ta ända upp till åtta år innan en smärtpatient får rätt diagnos. Smärtvården är verkligen ett eftersatt kapitel i svensk sjukvård. Den är uppsplittrad och omstrukturerad på olika kliniker, vilket gör att ansvarsfrågan är otydlig. En undersökning visar att två tredjedelar av landets länssjukhus inte har klarat att leva upp till Två av tre klinikansvariga anger att de ej har kompetens för att ta hand om smärtpatienter. Tillgången till smärtlindring inom landstingen har inte ökat, snarare minskat. Målet är att varje landsting borde ha en smärtvårdsenhet med olika specialister anslutna. Det målet verkar vara mycket långt borta. Speciellt svårt att få adekvat behandling blir det ju längre bort från universitetssjukhusen och de större städerna som patienten bor. De totala kostnaderna för sjukskrivningar ökar i samhället. Kostnaderna sammantaget, med förtidspensioner, ligger i dag på 80-90 miljarder. Från 1996 till 1999, dvs. under tre år, har kostnaderna för sjukskrivningarna ökat med 11 miljarder kronor. Det redovisas i en statlig utredning av Gerhard Larsson. Det är även kartlagt att patienter med kronisk smärta ingår i den ökningen. Jag anser att det är hög tid att smärtvården uppvärderas och får en högre status inom sjukvården. Regering och riksdag bör även se till att läkarutbildningen på grundnivå kompletteras för att öka kunskaperna om smärta. Det är en förutsättning för att finna bättre metoder för effektivt omhändertagande, i syfte att det ska leda till förbättrad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Här finns mycket att göra och stora vinster att få framför allt för den enskilde men även samhällsekonomiskt. Det är oacceptabelt att människor med svåra smärtor ska mötas av långa väntetider eller ingen behandling alls på grund av att sjukvården inte kan erbjuda smärtvård. Vi vet i dag att patienter i livets slutskede får en bra vård. Men för många i den grupp som inte tillhör patienter i livets slutskede - ca 7 % av Sveriges befolkning anses ha behov av någon form av smärtvård - är smärtstillande läkemedel enda hjälpmedlet. Trots att det är tre år sedan riksdagen fattade beslutet att patienter med svåra kroniska sjukdomar ska prioriteras anses landstingen inte ha gjort det. De smärtmottagningar för patienter med kroniska sjukdomar som Socialstyrelsen rekommenderar finns inte att tillgå över hela landet. S.k. multidisciplinära smärtmottagningar finns endast på en tredjedel av länssjukhusen. De är fortfarande sällsynta enheter ute på våra länssjukhus. Det är synd att socialministern inte är här, men det finns företrädare här från socialdemokratiska partiet. Jag skulle vilja rikta frågor till regeringens representanter. När kan alla smärtpatienter ute i landet räkna med att få smärtvård? Kommer regeringen att vidta några åtgärder för att riksdagens prioriteringsordning angående patienter med kroniska smärtor får genomslag inom sjukvården? Som det nu ser ut går utvecklingen åt fel håll. Vi hoppas naturligtvis att det snabbt ska komma till stånd en ändring och att även den finansiella samverkan mellan landstingen och försäkringskassan blir bättre. Det är också en förutsättning för att se helheten, se patienten och göra det bästa möjliga. Nya behandlingsmetoder ska kunna finansieras. Genom minskade indirekta kostnader går det att avlasta socialförsäkringssystemet.

Fru talman! Jag vill börja med att å mina och Anders Karlssons vägnar först tacka för det utförliga svaret på vår motion So240. Det är en motion som tar sikte på frågan om hur man kan förebygga en sjukdom som prostatacancer. Utskottet menar i sin bedömning att frågor om hur vården bör organiseras och vilka satsningar på enskilda sjukdomar som ska göras i första hand är en fråga för sjukvårdshuvudmännen. Det är till syvende och sist en god riktlinje som givetvis bör gälla. Samtidigt är det inte fel att lyfta upp spörsmål av det här slaget, dvs. diagnosmetoder och behandling av prostatacancer, i debatten i riksdagen. Tvärtom! Frågan har en relevans för patienter och anhöriga, för läkare och alla andra som arbetar inom sjukvården, för forskningen och även för beslutsfattare på olika nivåer. Som mycket riktigt påpekas i betänkandet gav Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, SBU, ut en rapport om massundersökning av prostatacancer. Där anförs bl.a. de skäl som talar emot införandet av allmänna hälsoundersökningar. Behandlingen av tidiga tumörer i prostatakörteln har t.ex. väsentliga bieffekter som riskerar att avsevärt försämra människors livskvalitet och även överlevnad efter behandling. Det handlar bl.a. om biverkningar som inkontinens och impotens. Det här är givetvis fakta som måste tas på allvar. Sedan SBU:s konstateranden i rapporten från 1995 har heller inget nytt framkommit som har ändrat på innehållet i SBU:s slutsatser. Samtidigt kan man glädjande nog konstatera att det ändå finns möjligheter till att göra punktinsatser på det här området. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer gäller sedan nyligen en ny ordning för dem som ligger i riskzonen för att insjukna i prostatacancer på grund av att sjukdomen finns ärftligt i släkten. I de fall när en person har två eller flera nära släktingar som har fått diagnosen elakartad prostatacancer är den allmänna rekommendationen numera att dessa bör genomgå en undersökning. För ärftlig prostatacancer föreligger således nu en tydligare policy. Fru talman! Frågan om massundersökningar för prostatacancer är med all säkerhet inte ett helt avslutat kapitel. Eftersom jag är benägen att tro på forskningens goda förmåga till att göra framsteg, kanske man om några år har kommit fram till en annan slutsats i frågan om hur man upptäcker tumörer, frågan om tillgången till bra behandlingsmetoder och följaktligen också i frågan om nyttan med allmänna hälsoundersökningar. Därför är det mycket viktigt att det finns tillgängliga forskningsresurser för det fortsatta arbetet med att finna ännu bättre metoder för att diagnostisera och behandla sjukdomen. I dagsläget får vi nöja oss med att frågan på olika sätt bevakas och att problemen tas på stort allvar av alla berörda och av oss beslutsfattare. Men vi behöver för den skull inte slå oss till ro. Utan att nödvändigtvis införa massundersökningar av prostatacancer bör det finnas sätt att kunna öka kunskaperna om sjukdomen, om dess risker och möjligheter till behandling för den som så vill. Alla som vill har ju givetvis redan i dag möjligheten att testa sig och få en diagnos. En möjlig väg är den man nu valt i Norge. I Norge har man dock intagit en tämligen bestämd position innebärande att man direkt avråder från att friska män psa-testar sig. I de fall män som är friska ändå testar sig ska läkaren ge information om möjliga konsekvenser. Det här görs klart i en läkarbroschyr. I en informationsbroschyr med rubriken Skall du testa dig? riktar man sig till direkt till männen, dvs. de potentiella patienterna. Bakom informationen står såväl staten som den norska läkarföreningen respektive patientföreningen, urologerna och den s.k. norske kreftforeningen. Här informerar man om riskerna och gör klart att behandling av prostatacancer kan ge biverkningar utan att cancern kureras. Även om Norge kommit till den mycket raka konklusionen att allmänna hälsoundersökningar inte över huvud taget är att rekommendera, är ändå modellen med informationsbroschyr ett intressant grepp. Det är ett grepp som kanske kunde övervägas att anammas också i Sverige. Det är ett grepp som kan öka medvetenheten och kunskaperna om sjukdomen och om vilka möjligheter och risker som kan föreligga. Detta skulle dessutom ligga helt i linje med vår ansats i motionen om att förbättra folkhälsoupplysningen om prostatacancer.

Fru talman! Det här betänkandet omfattar omkring 50 motionsyrkanden som på olika sätt behandlar funktionshindrades livssituation.

Vi har också ett antal särskilda yttranden som anknyter till yrkanden vi ställt i andra sammanhang. Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer i utskottet, men för att vinna tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 2. Från moderat sida vill vi ge de funktionshindrade större möjligheter att påverka sin egen situation bl.a. genom ökad valfrihet, avreglering av monopol och avskaffande av hämmande byråkrati. Men vi vill också öka de direkta ekonomiska insatserna till sådana insatser som underlättar för funktionshindrade att delta i samhällslivet. När riksdagen i höstas behandlade budgetpropositionen redovisade vi vår samlade politik inom detta område. Det här betänkandet omfattar därför bara delvis våra förslag. Vi tycker att det finns skäl att närmare studera vad vi kan lära av andra länder när det gäller funktionshindrades möjligheter och rättigheter. Handikappombudsmannen har nyligen i sin årsredovisning konstaterat att flera andra länder ligger före Sverige när det gäller att reglera funktionshindrades rättigheter och inte minst när det gäller sanktioner mot dem som i olika hänseenden diskriminerar funktionshindrade. Framför allt hänvisar Handikappombudsmannen till Förenta staterna. Man har där på ett mycket konkret sätt ställt den enskildes rättigheter i centrum. Genom en civilrättslig lagstiftning har man de facto gjort ett det kostar att diskriminera funktionshindrade. De kommuner, varuhus, butiker, restauranger, museer, biografer, bussbolag etc. som inte lever upp till de krav som lagstiftaren ställer riskerar, utöver kostnaderna för själva anpassningen av sina lokaler m.m., att dessutom få betala skadestånd till dem som drabbas. Detsamma gäller om funktionshindrade diskriminerades på arbetsmarknaden. Domstolarnas utslag får dessutom en prejudicerande effekt, vilket innebär att andra funktionshindrade i samma situation drar nytta av domstolarnas utslag. Denna lagstiftning, som i USA benämns Americans with Disabilities Act, ADA, har varit framgångsrik. På kort tid har offentliga miljöer blivit tillgängliga för funktionshindrade. Dessutom har antalet funktionshindrade i arbetslivet ökat dramatiskt. Genom ADA har människor med olika former av funktionshinder börjat att bli betraktade som den resurs de är, som kunder, resenärer och anställda. Lagstiftningen har därmed inte bara blivit ett medel att ta bort diskriminerande hinder utan också ett medel att förändra attityder. Från moderat sida vill vi röra oss i riktning mot en sådan lagstiftning som garanterar de funktionshindrades rättigheter och inte i första hand är inriktad på att styra hur dessa rättigheter ska tillgodoses. Den handikappreform som den borgerliga regeringen genomförde i mitten av 90-talet byggde på samma grundsyn. Makten flyttades från de politiska sammanträdesrummen och de kommunala handläggarna till de enskilda funktionshindrade. Reformen innebar för många en revolution och skapade bättre förutsättningar för människor med funktionshinder att delta i samhällslivet. Vi har, fru talman, i andra sammanhang föreslagit att hela det ekonomiska ansvaret för assistansersättningen ska återgå till staten men också att frågan om en mer flexibel tillämpning av rätten till personlig assistans ska utredas. Vi anser t.ex. att rätten till personlig assistans inte ska vara begränsad för de personer som av olika anledningar väljer kollektiva boendeformer, t.ex. gruppboende e.d. Vi har vidare i en motion föreslagit att frågan om föräldraskap som ett nytt kriterium för rätt till personlig assistans ska utredas. De moderata ledamöterna Anders G Högmark och Lars Björkman har i en annan motion förslagit samma sak. Majoriteten har avstyrkt yrkandet med motiveringen att de enskilda socialnämnderna redan i dag kan ta hänsyn till de särskilda behov som funktionshindrade föräldrar har vid bedömningen av deras assistansbehov. Vi anser inte att det räcker. Våra erfarenheter är tvärtom att detta bedöms mycket olika i kommunerna och vill därför utreda hur det särskilt ska anges som ett kriterium för rätt till personlig assistans. Vi vill också att de funktionshindrades valfrihet ska främjas genom att utbudet av tekniska hjälpmedel kan tillhandahållas av fler än det faktiska monopol som kommuner och landsting i dag har på hjälpmedelsområdet. Nuvarande system har, som alla monopol, lett till långa väntetider och dessutom ett onödigt begränsat urval av hjälpmedel. Mer resurser löser inte dessa grundläggande problem. Vi vill i stället ha en avmonopolisering av hjälpmedelshanteringen. De som har rätt till hjälpmedel ska också tillförsäkras rätten att själva kunna införskaffa de hjälpmedel som de behöver med ekonomiskt stöd från det allmänna. Den hjälpmedelsgaranti som vi vill införa ska också omfatta statliga anslag för hjälpmedel, t.ex. bilstödet. En sådan reform skulle medföra en ökad konkurrens som inte bara främjar den enskildes valfrihet, utan den skulle också stimulera utvecklingen av nya hjälpmedel. Vi vill också att beslut om hjälpmedel ska kunna överklagas. Fru talman! Avslutningsvis: Vi föreslår att privata audionomer ska kunna få rätt att genom avtal med landstiget eller staten kunna utprova hörselhjälpmedel och därmed aktivt bidra till att förkorta köer och väntetider på detta område. Detta, fru talman, var det huvudsakliga innehållet i våra reservationer.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna nr 7 och 18. Vänsterpartiet utgår ifrån allas lika värde och att det ska vara samhällets ansvar att se till att de grundläggande behoven tillgodoses. Vi anser att ett flertal viktiga steg i den riktningen har tagits genom åren med bl.a. assistansreformen och LSS - angelägna reformer för att de funktionshindrade ska bli fullt delaktiga och få en ökad självständighet. För ett år sedan kom också den handlingsplan som syftar till att förbättra de handikappades situation i samhället. Det senaste steget för en ökad integration i samhället var införandet av rätten till assistans efter att den handikappade fyllt 65 år. Betänkandet behandlar motioner från den allmänna motionstiden, och i betänkandet finns två tillkännagivanden. Vi ser det som glädjande för de funktionshindrade att Vänsterpartiet har fått till stånd ett tillkännagivande när det gäller LSS. Alltför många ställs inför ett positivt beslut utan att det verkställs inom rimlig tid. Det har inneburit att de inte har kunnat överklaga - eftersom det är ett gynnande beslut - trots att de inte erhållit några insatser. Vi anser därför att det är bra att utskottet uppmärksammar denna situation och ger regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med en redovisning samt om det behövs även med förslag till förändringar. Glädjande är också utskottets tillkännagivande om att även funktionshindrade vuxnas tillgång till habilitering och rehabilitering behöver kartläggas. I vårpropositionen aviseras ett förbehållsbelopp för pensionärer och funktionshindrade, ett förslag som är viktigt utifrån att vi i dag kan konstatera att avgifter för vård och omsorg kan skilja sig mellan kommunerna. Det är inga små skillnader, utan det kan handla om tusentals kronor. Utformningen av och storleken på förbehållsbeloppet avser vi att återkomma till i samband med den särskilda propositionen om förbehållsbelopp. Detta har Vänsterpartiet drivit hårt under de senaste åren. Som jag sade i min inledning har många viktiga steg tagits. Men det betyder inte att vi slår oss för bröstet och tycker att allt är bra. Vi är medvetna om att mycket återstår när det gäller handikappolitiken och de fuktionshindrades rätt och möjligheter till full delaktighet. Många frågor som har betydelse för den funktionshindrade utreds just nu, och vi får säkert anledning att återkomma till dem. Det finns också utredningar som behöver sättas i gång och som många av oss väntar på. Ett exempel är utredningen om råd och stöd. Vänsterpartiet har i detta betänkande två reservationer. Den första handlar om funktionshindrade kvinnors och flickors utsatthet. För oss är denna fråga angelägen eftersom det råder en stor tystnad när det gäller våld och sexuella övergrepp mot dessa flickor och kvinnor. Frågan är i det närmaste tabubelagd. Att ha ett funktionshinder innebär ofta att man i olika situationer blir beroende av andra människor och att detta beroende kan leda till kränkningar. Såväl män som barn och kvinnor kan råka ut för våld när de befinner sig i sådana beroendesituationer, men det specifika för flickor och kvinnor är att våldet ofta är sexualiserat. Det stöd som finns i samhället för kvinnor och flickor som utsätts för övergrepp är oftast inte anpassat till de funktionshindrades särskilda behov, inte minst när det gäller de med begåvningshandikapp och psykiska funktionshinder. Vi har fått kännedom om att detta är mer vanligt än vad man egentligen har trott. Såvitt vi känner till finns det inga svenska studier om detta, och vi tycker att det är angeläget - för att inte säga helt nödvändigt - att få till stånd en sådan utredning för att kartlägga problemen och eventuellt komma med förslag till åtgärder. Vi anser inte, som utskottet vidhåller, att de insatser som riktats till kvinnor i allmänhet täcker de funktionshindrade kvinnornas och flickornas behov. Detta är en särskilt utsatt grupp som har svårigheter att komma till tals, och därför behöver deras situation lyftas fram. Vår andra reservation handlar om konkurrensutsättning av stöd, service och boende för funktionshindrade. Det är inte bara sjukvården och äldreomsorgen som i vissa kommuner utsätts för ett marknadstänkande utan det gäller även de funktionshindrades insatser. Samtliga politiska partier anser sig driva en handikappolitik som innebär att den funktionshindrade ska kunna leva som alla andra. Vi anser att detta strider mot den konkurrensutsättning som genomförs. I praktiken betyder det att den funktionshindrade har något som helst inflytande över vem eller vilka som ska ge den dagliga och nära servicen. När konkurrensutsättningen och upphandlingen genomförs är det förenat med en mycket strikt sekretess som innebär att den funktionshindrade själv saknar reellt inflytande. Vi måste komma ihåg att en gruppbostad eller motsvarande faktiskt är den funktionshindrades hem. Utskottets bedömning att inte ställa sig bakom denna motion är att reglerna för lagen om offentlig upphandling nu ses över. Men, fru talman, när LOU träder in är beslutet om konkurrensutsättning redan fattat. Den upphandlingskommitté som utskottet hänvisar till behandlar endast tekniken i själva upphandlingen, inte de funktionshindrade som berörs av den. Fru talman! Jag vill avslutningsvis bara säga att ett demokratiskt och solidariskt samhälle är ett samhälle för alla utifrån vars och ens förmåga till var och en efter behov.

Fru talman! Skolåret 1999/2000 drevs den s.k. Psykekampanjen. Tusentals människor arbetade då för att öka kunskapen och förståelsen kring människor med psykiska funktionshinder. Kampanjen var ett samarbete mellan Handikappombudsmannen, Kultur i alla former var en kraftfull del i kampanjen, vilket bidrog det goda genomslaget. Bl.a. kunde man avläsa detta i kommunernas intresse för att anta policydokument för arbetet med personer med psykiska funktionshinder. Kristdemokraterna tycker att det är viktigt att psykiska funktionshinder uppmärksammas. Psykiatrireformen gjorde en del av dessa människor hemlösa rent fysiskt, framför allt blev de ensamma och utlämnades ofta till att hamna i overksamhet och blev osynliggjorda. Samhället tog bort något utan att ge en god ersättning. De psykiskt funktionshindrade är eniga om att de inte önskar en återgång till det gamla sjukvårdssamhället, men de önskar plats i det vanliga samhället. Det är sorgligt att se att deras verksamhet med t.ex. Fontänhuset ofta får kämpa med ekonomin, till stor oro för de berörda. Hittills har endast ca 2 300 med psykiskt funktionshinder erhållit LSS-insatser. Psykiatriutredningen menade att ca 20 000 psykiskt funktionshindrade hade behov av LSS-insatser för att klara sitt eget boende. Ytterligare 20 000 personer i gruppen hade enligt utredningen behov av insatser när det gäller daglig social verksamhet. Många psykiskt funktionshindrade har också svårt att få tillgång till den vanliga arbetsmarknaden. Men den här gruppen är undantagen från daglig verksamhet enligt LSS. Kristdemokraterna anser att detta ska ändras. Det ligger i sakens natur att psykiskt funktionshindrade inte efterfrågar stöd som de är berättigade till. Många känner inte ens till sina rättigheter och kan då inte efterfråga dem. Många kommer sig inte för att be om stöd. I kommunerna saknas kunskap om psykiska funktionshinder i stor utsträckning. Det kan vara svårt för en lekman att godta t.ex. vid en bedömning att en människa som uppenbarligen kan sätta benen över sängkanten för att stiga upp ändock inte gör det. Någon måste övertala honom eller henne att göra det. Man kan alltså inte värdera psykiska funktionshinder. Kristdemokraterna har därför motionerat om utbildning av handläggande personal beträffande dolda handikapp, dit de psykiska funktionsstörningarna hör. Sisus, som betyder Statens institut för särskilt utbildningsstöd, har fått i uppdrag att göra informations och utbildningspaket om bemötande av funktionshindrade, kan vi läsa i betänkandet, och det är bra. Hjälpmedelsinstitutet sätter i gång ett projekt med hjälpmedel för psykiskt funktionshindrade. Det är också bra.

Ett personligt ombud underlättar för t.ex. personlig ekonomi och fritid, men den funktionen finns inte i så många kommuner ännu. Många behöver personlig assistans men har så svårt att få det. Hindret är ofta att handläggarna inte har erfarenhet eller kunskap att bedöma psykiska funktionshinder. Man har också svårt att tolka om LSS eller socialtjänstlagen ska gälla. Kristdemokraterna har därför skrivit en reservation 16 angående detta, och jag ber härmed att få yrka bifall till reservation 16 under mom. 27. Vi är också med på flera andra reservationer, t.ex. reservation 17 som är snarlik denna och som tar upp detta med daglig verksamhet, som jag givetvis också står bakom. Men för tids vinnande ber jag att få yrka bifall endast till reservation 16.

Fru talman! Jag ska börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 8 och 10, men står självfallet också bakom övriga reservationer där Centerpartiet förekommer. Fru talman! Centerpartiet vill bygga ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med respekt och ges likvärdiga möjligheter. Människor med funktionshinder ska kunna verka i samhället som aktiva medborgare, dvs. att de ska ha möjlighet till arbete, utbildning, en varierande rik fritid och möjligheter att delta i samhällsdebatten på samma villkor som alla andra. Hinder för att människor ska kunna delta i ett aktivt samhällsliv måste bort och behovsprövning och detaljstyrning begränsas. Riksdagens handlingsplan för handikappolitiken var ett steg i rätt riktning, även om vi från Centerpartiet ansåg att den var alltför allmänt hållen, utredande och i vissa delar alltför begränsande. En övergripande kritik var och är att regeringen har ett snävt samhällsperspektiv på handikappolitiken. Därför föreslår Centerpartiet ytterligare ett mål som innebär att arbetet särskilt ska inriktas på att ge alla människor, oberoende av förutsättningar, makt över sitt eget liv. Fortfarande framför många människor att de i sina kontakter med myndigheter och förvaltningar känner sig kränkta då de inte bemöts med respekt och förståelse. Långa handläggningstider är också ett stort problem. Det är ju förskräckligt att det fortfarande upplevs vara på det viset. Vi behöver ett annat förhållningssätt och ständigt påminna oss om vilka vi är till för som myndighet, förvaltning och förtroendevalda. Vi måste ta bemötandefrågorna på större allvar. Centerpartiet vill se förändringar i lagstiftningen. Vi vill se en rättighetskatalog för enskilda människor gentemot myndigheter. Ytterligare ett sätt att stärka den enskilda individen är att ge Handikappombudsmannen en starkare ställning. Vi har därför i annat sammanhang lagt fram förslag om en sammanhållen lagstiftning och om en vidareutveckling av den i form av en sammanhållen ombudsmannafunktion under riksdagen. Ett första steg för att stärka Handikappombudsmannens ställning är att flytta över funktionen från regeringen till riksdagen och att låta Handikappombudsmannen utses av riksdagen på samma sätt som JO utses. Den enskilde funktionshindrade, myndigheter och vi förtroendevalda har även stort behov av starka och engagerade handikapporganisationer. De måste ges bästa tänkbara förutsättningar att arbeta. Fru talman! Rätten till arbete måste gälla alla grupper i samhället. Då måste samhället även kunna tillvarata funtionshindrades arbetskapacitet, så att de genom eget arbete efter sin förmåga kan bidra till egen försörjning och få en förbättrad livssituation. Först då kan man uppnå full delaktighet och jämlikhet. Arbetslinjen måste gälla framför passiva bidrag. Därför är även förslag som förts fram i annat sammanhang, att ingen under 30 år ska förtidspensioneras, en riktig åtgärd enligt Centerpartiets uppfattning. Habilitering och rehabilitering är oerhört viktiga områden. Alla medborgare ska, som jag sade inledningsvis, ges likvärdiga möjligheter utifrån sina alldeles specifika behov och förutsättningar. Vi tar även upp IT-utvecklingen och anser att IT samhället måste göras tillgängligt för funktionshindrade. Centerpartiet föreslår en översyn av sjukvårdshuvudmännens förskrivning av IT-hjälpmedel och att det bör övervägas om det behövs ett särskilt stöd för anpassning av IT-produkter. Vi föreslår också en hjälpmedelsgaranti för att korta väntetiderna. Två av mina centerkollegor har i en motion tagit upp problemen med hörselhjälpmedel. På många håll i landet är det oacceptabelt långa väntetider för att få en hörapparat. Har man pengar ordnar man det förstås, men annars kan man bli utanför samhället i månader och kanske år. Jag har också aktualiserat den här frågan i en interpellationsdebatt med socialministern, som hänvisar till att han ska se till att en utredning om hjälpmedel för vissa grupper av funktionshindrade också ska se över de långa väntetiderna och andra problem som sammanhänger med hörselhjälpmedel. Jag nöjer mig därför i nuläget med ett särskilt yttrande i frågan, men avser att noga bevaka att det verkligen händer något. Fru talman! "Assistenten är mina armar och ben." Det är ett citat hämtat från ett TV-program som visades för cirka en månad sedan. Det handlade om problemen att behålla och rekrytera personliga assistenter, som är en förutsättning för att den viktiga assistansreformen fortsatt ska kunna ha en viktig inverkan på och betydelse för de funktionshindrades liv. Därför måste åtgärder vidtas. Det handlar om en övergripande strategi för personalförsörjning, men det handlar också om att lyssna på Riksförsäkringsverkets förslag och idéer om vad man behöver göra för att se till att man i framtiden kan rekrytera personliga assistenter. Centerpartiet vill utveckla assistansreformen genom att skärpa barns rätt till personlig assistans i daglig verksamhet, exempelvis i barnomsorg och skola. Vi vill även utreda en utvidgning av assistansreformen för personer med psykiskt funktionshinder. De har tyvärr mycket svårt att få tillgång till den reguljära arbetsmarknaden. Eftersom de är undantagna från daglig verksamhet enligt LSS blir de ofta isolerade och sysslolösa, vilket förvärrar situationen ytterligare för personer med psykiskt funktionshinder. Centerpartiet anser att inriktningen bör vara att även personkrets 3 får rätt till daglig verksamhet.

Fru talman! Om jag får börja med det som är positivt för Folkpartiet är det att vårt motionsyrkande om att även vuxna funktionshindrades habiliteringsoch rehabiliteringsbehov ska utredas har vunnit utskottets gillande och föranleder ett tillkännagivande från utskottet. När den nationella handlingsplanen behandlades i riksdagen konstaterades att det fanns brister när det gäller rehabiliterings och habiliteringsbehov och att många områden behövde utvecklas ytterligare. Vi fann att det var anmärkningsvärt att regeringen endast lyfte fram behovet av tidigt insatta åtgärder för barn och ungdomar. Det är i och för sig mycket viktigt, men det borde naturligtvis även gälla vuxna. Vid det tillfället fick vi inget gehör för vårt yrkande, men det har vi fått nu. Vi är nöjda med det, och vi hoppas att det här också kommer att leda till att människor får sina behov tillgodosedda. Fru talman! Folkpartiet liberalerna har ett antal reservationer i detta betänkande vilka jag naturligtvis stöder. En del tänker jag beröra lite närmare. Tillgängligheten för alla i ett samhälle är grundläggande. Det fungerar mycket dåligt i dag. Senast i förrgår kväll såg jag i ABC-nytt ett reportage om en ung man som försökte ta sig fram i sin eldrivna rullstol i Stockholms city. De flesta affärer har trösklar eller trappor. Bankomater sitter för högt. Dörrar är för smala. Dessa hinder finns inte bara i affärer utan också hos myndigheter och andra som alla medborgare ska kunna ha tillträde till. Regeringens proposition Från patient till medborgare blev inte den stora tillgänglighetsreform som Folkpartiet hade hoppats på. Framför allt saknades det extra stimulansmedel för att möjliggöra de vackra tillgänglighetsparoller som propositionen innehöll. Därför föreslog Folkpartiet då, och kommer att fortsätta föreslå, medel som skyndar på den tillgänglighet som är en självklar rätt för oss alla. Ett visst arbete pågår nu i landet, bl.a. med upprättande av handlingsplaner. Det är ju främst ute i kommunerna. Enligt flera rapporter som jag har fått verkar det dock gå ganska trögt. Motioner om upprättande av handikapplaner avvisas. Man tycker kanske att det bara står "bör" i beslutet, och dessutom är det tydligen ingen brådska eftersom de s.k. enkla åtgärderna inte ska vara genomförda förrän år 2010. Vi kan naturligtvis inte acceptera det här utan anser att riksdagens beslut måste tas på allvar. Socialminister Lars Engqvist delar tydligen min oro eftersom han enligt TT i går i anslutning till EU:s expertmöte om funktionshinder i Linköping sade: Vi vet att det finns en tröghet hos kommuner och landsting. Han hoppades också då att det slutdokument som ska bli resultatet av expertmötet leder till att frågan om tillgänglighet uppmärksammas på nationell nivå. Den nationella handlingsplanen måste tydligen få hjälp av EU för att få genomslagskraft hos kommuner och landsting i Sverige. Lokala handikapporganisationer måste också engageras lokalt för det här arbetet tillsammans med myndigheter, företag och organisationer där man identifierar hinder för tillgängligheten och kan komma med förslag till åtgärder. Handikappombudsmannen bör enligt vår mening få i uppdrag att följa och utvärdera tillgänglighetsutvecklingen. Det nationella tillgänglighetscentrum som Handikappombudsmannen har i uppdrag att bygga upp är kanske bra, men det är svårt att se hur det under de närmaste åren skulle kunna vara pådrivande i den här frågan. Fru talman! Frågan om en hjälpmedelsgaranti avfärdas alltid av socialdemokraterna när den tas upp. Folkpartiet och andra partier driver frågan år från år. I det här betänkandet är det en centermotion som behandlas. Att man ska få rätt hjälpmedel inom rimlig tid borde vara en självklarhet. Att de hjälpmedel som är mer eller mindre standard ska kunna fås fram inom tre månader har jag svårt att se att man kan motsätta sig. Tre månader är en lång tid om man väntar på en rullstol eller kanske bara en vanlig stol som man kan sitta upprätt i. Det finns i dag också en risk för att kompetensen har försämrats i och med att både kommuner och landsting har hjälpmedelsverksamhet. Det är också risk att man skickar personer mellan de olika instanserna, och sådant försenar naturligtvis också. Här kommer också möjligheten in att man för att korta väntetiderna borde vara öppen för andra lösningar. Ett sådant exempel är utprovningen av hörapparater. I mitt hemlandsting, Västmanland, kan väntetiden för oprioriterade fall uppgå till ett halvt år. Vad det kan få för konsekvenser för den enskilde kan man verkligen fundera på. Det kan betyda att studier inte kan fullföljas, att man inte kan arbeta och att man inte kan ta del av information från radio och TV - men också att man blir isolerad från sina medmänniskor eftersom ett vanligt samtal kan bli mycket svårt. När vi har problem med nedsatt syn som inte beror på sjukdom eller olyckshändelse kan vi gå till en optiker och få synen prövad. Vi kan få glasögon utprovade och så har man löst det problemet. Väntetiderna är inte långa. Den längsta tiden tar kanske slipningen av glasen. Det borde vara möjligt att ha samma system när det gäller utprovning av hörapparater. Audionomer bör alltså kunna få bedriva hörselhjälpmedelsutprovning i enskild regi med avtal med landstingen eller staten. Utprovning och kontroll av hörapparater ska naturligtvis ingå. Köerna skulle snabbt försvinna och patienterna skulle själva kunna välja utprovningsställe. Det här är en fråga som Folkpartiet har drivit i flera år. I det här betänkandet stöder vi ett yrkande som Moderaterna har. Fru talman! Det s.k. informationssamhället blir alltmer påtagligt i våra vardagsliv. IT-kunskaper krävs nu inte bara i skolan och på arbetsplatsen utan gör sig även alltmer gällande inom bankväsende, transportsystem, service, olika tjänster, kommunikation människor emellan, kunskapsinhämtande m.m. IT börjar också bli ett nyckelord i den demokratiska processen. Utvecklingen går mycket snabbt, åtminstone utifrån ett teknologiskt perspektiv. Det som ofta glöms i den pågående utvecklingen och opinionsbildningen är de mänskliga och sociala konsekvenserna. Trots allt är det fortfarande en minoritet av befolkningen som har tillgång till den nya tekniken. Orsakerna härtill är flera. Det är bl.a. den äldre generationens svårigheter inför ny teknik. Många äldre föredrar att gå till postkontoret, om ett sådant finns, och betala sin räkningar medan den yngre generationen gör det med hjälp av datorn. Privatekonomiska skillnader gör att det för många inte är möjligt att ha tillgång till dator och Internet. Synskadade och andra funktionshindrade får stora svårigheter då utrustning, program, hemsidor och informationssystem m.m. inte görs tillgängliga. Vi håller med andra ord på att få ett delaktighets och rättviseproblem i IT-utvecklingen. När såväl den offentliga som offentliga tjänstesektorn alltmer hänvisar till tele och Internetanvändning och upphör med eller fördyrar alternativen handlar det om ett medborgerligt problem. Vi anser att samhälleliga och sociala mål kontinuerligt måste ställas upp för att garantera alla medborgare möjlighet att utöva sina rättigheter och skyldigheter samt leva ett delaktigt, självbestämmande och oberoende liv. Av den anledningen föreslår vi i Folkpartiet liberalerna att en parlamentarisk kommission bör tillsättas med uppgift att göra en konsekvensanalys av den pågående IT-utvecklingen samt lägga fram förslag till nödvändiga åtgärder. Fru talman! Folkpartiet var kritiskt på flera punkter mot det av regeringen föreslagna bidragssystmet till handikapporganisationerna när det förelades riksdagen våren 2000. Nu har det visat sig att det för många handikapporganisationer betyder minskat stöd, något som naturligtvis får konsekvenser för deras verksamhet. Några handikapporganisationer får inget stöd alls eftersom de inte anses uppfylla alla de krav som ställs beträffande medlemmar och antalet lokalföreningar. Alla handikapp är inte lika utbredda, men deras medlemmar har ändå lika stora behov av en organisation. Alla vill inte heller anslutas till någon paraplyorganisation. De är rädda att helt försvinna. Därför anser vi att det nya bidragssystemets konsekvenser ska kartläggas i syfte att åtgärda de skevheter som har uppkommit. Majoriteten i utskottet hänvisar till att Socialstyrelsen, som är de som fördelar bidragen, ska följa upp bidragssystemets effekter. Vi anser inte att det är det rätta sättet att utvärdera effekterna. Fru talman! Som jag tidigare har anfört står jag bakom samtliga folkpartireservationer, men jag yrkar här endast bifall till reservation 15.

Fru talman! Med hänsyn till den tidsbrist som alla andra hänvisar till ska jag nöja mig med en fråga till Catherine Persson, och den gäller just föräldraskapet som kriterium för rätten till personlig assistans. Det är möjligt att jag sade att det står i betänkandet att socialnämnden i dag har denna möjlighet. Det är riktigt att det inte står i betänkandet. Men det var det som anfördes av Catherine Persson själv vid handläggningen av ärendet i utskottet. Jag skulle vilja fråga vilket argument man annars har för att inte tillstyrka vårt förslag, som är ett ganska blygsamt förslag, om en utredning av denna fråga, dvs. föräldraskapet som ett kriterium för personlig assistans.

Fru talman! Jag konstaterar att i sak innebär motiveringen vad jag tidigare sade, nämligen att socialnämnderna redan i dag kan bevilja assistans inom ramen för de kriterier som finns. Vad vi säger är att det här är ett alldeles specifikt kriterium som i sig borde motivera att det införs som ytterligare ett kriterium. Men om jag tolkat Catherine Persson rätt delar hon inte den uppfattningen.

Fru talman! Johan Pehrson har frågat mig vilka initiativ jag som ansvarig minister avser att vidta för att möjliggöra en ökad arbetskraftsinvandring till Sverige samt om jag är beredd att öppna för turistinvandring, dvs. möjlighet att på plats i Sverige söka arbetstillstånd. Frågan om arbetskraftsinvandring är aktuell både för Sverige och för EU. Redan nu finns en viss arbetskraftsbrist i några sektorer, och bristen riskerar att förvärras genom låga födelsetal och ökad medellivslängd. Kommissionen lade i slutet av förra året fram ett meddelande om en gemensam invandringspolitik. I detta meddelande föreslås på längre sikt ett mer omfattande samarbete för att samordna information och åtgärder för att tillgodose behovet av arbetskraftsinvandring i medlemsländerna. Jag ser fram emot resultatet av den debatt som nu pågår och som kommer att leda till ett nytt förslag från kommissionen. I diskussionen om arbetskraftsinvandring är det enligt min mening viktigt att ta hänsyn till arbetskraftspotentialen i kandidatländerna och de förhandlingar som förestår. När ansökarländerna blir nya medlemsländer tillför dessa nya möjligheter på arbetsmarknaden som bör tas till vara. Frågan om arbetskraftsinvandring måste också knytas till det aktuella behovet på arbetskraft i vårt land. Arbetskraftsutbudet påverkas av en rad faktorer, och vi måste bl.a. se till att personer med utländsk bakgrund som redan bor här i landet i ökad utsträckning kommer in på arbetsmarknaden. I Sverige är det Migrationsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen som ansvarar för arbetstillstånden. De 300-400 arbetstillstånd per år som Johan Pehrson hänvisar till avser endast permanenta uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. Till detta kommer tillfälliga arbetstillstånd som på senare tid ökat, från ca 15 000 år 1999 till nära 20 000 förra året. Myndigheterna kan således redan nu i samråd med arbetsmarknadens parter utnyttja den flexibilitet som finns inom gällande regelverk. Avgörande är bl.a. arbetsmarknadsläget och om det råder nationell brist på arbetskraft som inte kan fyllas av arbetstagare i Sverige eller medborgare i EU/EES-området. Jag är dock angelägen om att klargöra om den nuvarande lagstiftningen är tillräckligt flexibel. Regeringen har därför uppdragit åt Migrationsverket att i samarbete med Arbetsmarknadsstyrelsen lämna förslag på vad som kan göras inom gällande lagstiftning för att bättre kunna tillgodose de ökade behoven av arbetskraft, bl.a. inom data och teknikyrken samt undervisnings och vårdyrken. Myndigheterna ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2001. En bedömning kan därefter göras av hur väl regelverket är anpassat till behovet av arbetskraft utanför Den andra frågan gäller huruvida utländska medborgare som reser in i landet på besöksvisering borde ges möjlighet att söka arbetstillstånd i Sverige. Ett sådant förfarande är förenat med en rad formella och praktiska hinder. Migrationspolitiken måste präglas av tydliga regler för varje form av migration. Viseringspolitiken är ett instrument för att upprätthålla den reglerade invandringen. En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska i regel ha visering om inte han eller hon är medborgare i de nordiska länderna, något EU/EES-land eller något annat land som är viseringsfritt. Några undantag finns alltid och visar på regeringens öppenhet och flexibilitet. Ett ömsesidigt avtal med Australien - snart förhoppningsvis även med Nya Zeeland - möjliggör t.ex. särskilda tillstånd med vilka inresta ungdomar kan ta arbete under längre semestervistelser. Generellt gäller dock för alla kategorier av arbetstagare att tillstånd i regel beviljas på villkor att det redan finns erbjudande om anställning samt bostad ordnad. Detta stämmer överens med rådande praxis inom EU i enlighet med en 1994 antagen resolution som föreslår att tredjelandsmedborgare bör söka arbetstillstånd från utlandet före inresa. Att söka arbete i Sverige kan ta olika lång tid. Arbetssökande turister i Sverige skulle i vissa fall sannolikt få svårt med sin försörjning och bostadssituation. Arbetstillstånd bör således i regel sökas och utfärdas före inresa i Sverige.
Fru talman! Jag ska mycket kort först beröra frågan om turistarbetstillstånd. Jag tycker att man måste vara mycket tydligare på att det är positivt att människor rör sig i världen. Internationalismen är väldigt viktig så att framför allt unga människor får andra erfarenheter, vilket skapar möjligheter till en mera sammanhållen värld och därmed också minskar risken för konflikter. Det här kan man välja att underlätta eller att försvåra. För mig är det naturligt att turistarbetstillstånden ska kunna göra det möjligt för flera unga att få del av andra kulturer under en längre tid. Det ser jag som positivt. Att det finns praktiska och ibland administrativa svårigheter får inte vara något skäl för att man säger att detta är en omöjlighet. Målet måste vara att skapa möjligheter för internationalism. Den andra fråga, som egentligen är betydligt viktigare, handlar om arbetskraftsinvandring. Den har två sidor, kan man säga, en i Sverige och en utomlands.

Det här kräver en omställningsprocess som är ganska omfattande i hela det svenska mottagningssystemet för invandrare. Det kräver genomgripande förändringar ända från kommunal nivå och vidare uppåt. Det kräver också en förändrad syn på invandringen hos oss svenskar. Vi måste vara medvetna om att om vi ska kunna klara den välfärd som vi har och som jag tror att vi alla här i kammaren är eniga om att vi ska fortsätta att ha, kommer vi att bli tvungna att ta emot ganska många nya svenskar i Sverige. Det rör sig inte om tusentals eller tiotusentals utan säkerligen om hundratusentals nya svenskar. Det ställer stora krav på en förändrad organisation och på oss människor. Jag tackar för svaret, som jag tycker ändå andas en vilja till förändring. Jag skulle bara vilja ställa en fråga som hör samman med en del av svaret. Det är hur man ser på arbetskraftspotentialen. Sverige är fortfarande ett av världens absolut rikaste länder. Vi har råd att utbilda våra unga människor till goda yrken. Är det så att vi i framtiden ska ta över de fattigaste ländernas redan utbildade människor för vårt välstånd? Eller har vi en möjlighet att hjälpa de delar av världen som inte har samma förutsättningar som vi för att utbilda människor från andra länder som sedan kan välja att arbeta i Sverige eller att återvända till sina ursprungsländer för att bygga upp dessa länder? Den här frågan är väldigt viktig, och den kan också skapa ytterligare klyftor i en värld som har alltför stora klyftor redan i dag.
Fru talman! Jag håller naturligtvis med Staffan Werme om det positiva i att människor rör sig över gränser och att unga människor kan inhämta erfarenheter och impulser från andra kulturer och traditioner. Det har en fredsfrämjande effekt på lång sikt. Att kunna utveckla utbytet av studerande och möjligheten till tillfälligt jobb i och med de avtal som jag nämnde i mitt interpellationssvar med Australien och snart också med Nya Zeeland är ju ett sätt. Men som situation är redan i dag har studerande ungdomar i våra länder möjlighet att arbeta mellan terminerna. Mycket av det som vi diskuterar i Sverige har sin bäring på det arbete som pågår inom EU när det gäller att hitta en gemensam syn och gemensamma regler för det som jag vill kalla för ordnad invandring, ordnad migration. Den här debatten har pågått under en viss tid, inte minst när det gäller det franska ordförandeskapets initiativ att rikta fokus på 50 årsperspektivet i Europa. Denna debatt kommer på nytt väldigt konkret att finnas med på dagordningen under det belgiska ordförandeskapet. Samtidigt har vi en kommunikation i form av meddelanden från kommissionen som en bas för diskussionen. Jag tror att detta är en mycket viktig fråga, att vi kan komma fram till en gemensam syn på behovet av arbetskraft och hur man ska tillgodose det på ett bra sätt. Arbetskraftsinvandring får inte handla om social dumpning, att det skapas en ny gästarbetarklass, att det skapas ett A-, B och C-lag på vår gemensamma arbetsmarknad. Jag anser det här rättighetsperspektivet vara väldigt viktigt när vi diskuterar de gemensamma reglerna för framtiden. Staffan Werme talade också om mottagande. Mottagningen av asylsökande är också ett direktiv som i allra högsta grad är aktuellt. Där finns detta med rätten till arbete medan man väntar med, och vi från svensk sida vill ha kvar den rätten som finns redan i dag för den som kan förutse en väntetid längre än fyra månader. Man ska kunna erbjuda en sådan möjlighet, oavsett om den asylsökande får ett bifall eller ett avslag på sin ansökan. Det är oerhört värdefullt, inte minst ur livskvalitetssynpunkt för den enskilde asylsökande. Sedan tog Staffan Werme upp en annan viktig fråga: Vad kommer detta att betyda för de fattiga länderna? Även där är det viktigt att man sätter upp villkor. Det får inte handla om det som vi kallar för brain drain, utan det måste vara utformat på ett sådant sätt att både de fattiga länderna och vi själva kan tillgodogöra oss ett sådant här utbyte.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet även för det svaret. Det är tydligt att vi har en viss samsyn i frågan, och det är ju självklart med tanke på de problem som vi alla står inför. Det räcker med att se på hur jag som kommunpolitiker ser på framtiden när det gäller skolpersonal och vårdpersonal och de enorma pensionsavgångar som blir aktuella under de närmaste 5-7 åren. Det är en gigantisk uppgift som jag inte vet hur vi kommer att kunna lösa. Frågan är då: Hur ska vi klara detta praktiskt? Det måste sättas i gång ett arbete i dag - egentligen borde det ha satts i gång långt tidigare, men det är väldigt svårt att sia om framtiden. Det var inte alltför längesedan som vi diskuterade någonting helt annat än arbetskraftsbrist. Nu ser man tydligt att det kommer att bli stora pensionsavgångar 2005 och därefter - framför allt inom den offentliga sektor som byggdes upp på 70-talet - och att det finns problem inom vissa privata sektorer där det ställs krav på spetskompetens. Då är det viktigt att man redan i dag skapar de system som gör det möjligt att om 4-6 år hitta de människor som behövs. Om vi inte löser arbetskraftsinvandringsfrågorna i dag kommer det att uppstå en brain drain, en förlust i de fattiga länderna av väl utbildade människor, de människor som har kompetens, därför att vi själva i västvärlden inte har tid att utbilda dem. Nu finns det en utredning av bl.a. Migrationsverket som troligen är klar redan i dag eftersom den 30 april är på måndag. Om den utredningen skulle visa på att det finns behov av att förändra den svenska lagstiftningen får man inte dra detta i långbänk. Då kommer det automatiskt att bli så att vi väljer vår egen välfärd framför välfärden i de länder som skulle behöva den ännu bättre än vi. Man måste alltså agera redan i dag, och man måste dra upp de riktlinjer som ska gälla för att vi ska klara av att utbilda dem som kommer hit på ett sådant sätt att de passar väl in på den svenska arbetsmarknaden. Sedan har jag en kort kommentar kring detta med turister och arbete. Jag tycker att det är väldigt positiv att unga människor från Australien och Nya Zeeland kan få komma hit och arbeta även under turistsäsongen. Men problemet är risken att man ser världen som en västinfluerad värld, dit Australien och Nya Zeeland hör. Det måste vara mycket mera intressant att minska klyftorna mellan de länder och kulturer som står längre ifrån varandra än mellan de europeiskt baserade kulturerna, exempelvis Nya Zeeland och Australien. Det skulle jag önska att regeringen vågade fundera över.

Fru talman! Bara en kort sista replik. Jag skulle vilja ge ett litet förslag på i vart fall en tankemodell som man kan bygga vidare på. Frågan är ju vem som har ansvar för vad. I dag är det kommunen som har ett stort ansvar för de flyktingar som kommer hit. När asylprövningen har skett har kommunen ansvar för den utbildning som förhoppningsvis sker. I ett läge där hela landet kommer att vara i en situation där arbetskraftsbristen troligtvis blir - vi kan ju inte sia om framtiden - akut om fyra fem sex år kan man ju fundera över ansvarsfördelningen, vilket ansvar som ligger på staten och vilket ansvar som ligger på kommunerna. Är det så att kommunerna för sig själva bara ska se på sin egen situation, se vilka lärartjänster och vilken vårdpersonal som fattas eller vilken högutbildad teknisk personal som man behöver? Eller finns det en möjlighet att staten och kommunerna tillsammans jobbar med frågan, att staten tar ett ansvar för att se vilka yrkesgrupper som verkligen behöver finnas i dag i Sverige och kanske också har två tre års framförhållning? Det har inte kommunerna för det mesta, därför att de är fullt upptagna med att klara personalförsörjningen för i dag. Vad kan då staten och kommunerna göra tillsammans just för att lyfta blicken lite grann och se detta på några års perspektivhorisont? Den frågan tror jag är väldigt viktig att lösa för att vi ska klara av detta utan att skapa ökade klyftor.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att understryka att det arbete som nu har inletts, där Näringsdepartementet är drivande, väldigt mycket handlar om att göra den typen av bedömningar som Staffan Jag utgår från att det också i fortsättningen kommer att vara ett delat ansvar mellan stat och kommun, som det är i dag när det gäller särskilda satsningar på de grupper som har kommit till vårt land. Jag kan inte se någon annan lösning än att man får försöka att hitta ett delat ansvar.

Fru talman! Tasso Stafilidis har frågat mig om regeringen är beredd att ompröva den svenska flyktingpolitiken när det gäller homosexuella flyktingar från Iran så att besluten i dessa ärenden i praktiken inte överlåts till massmedierna. Tasso Stafilidis menar att homosexuella iraniers öde i praktiken avgörs av massmedierna. Tasso Stafilidis hävdar också att beslutsunderlaget för regeringens och Utlänningsnämndens bedömningar när det gäller homosexuella asylsökande från Iran är synnerligen undermåligt. Självklart delar jag Tasso Stafilidis uppfattning att alla som känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin homosexualitet ska få stanna i Sverige. Det skyddet ges också i vår lagstiftning. Begreppet flykting definieras i Genèvekonventionen och denna definition återges i den svenska utlänningslagen. Förutom det skydd som flyktingar får genom asyl finns en kompletterande skyddsbestämmelse i den svenska utlänningslagen för den som känner välgrundad fruktan för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt kön eller homosexualitet. En homosexuell person från Iran som bedömts vara flykting eller skyddsbehövande i övrigt beviljas också uppehållstillstånd enligt samma förutsättningar som gäller för alla asylsökande. En person som ansökt om asyl i Sverige behöver inte ha haft flyktingskäl när han eller hon lämnade hemlandet. Flyktingskapet kan uppkomma när personen ifråga vistats i Sverige en tid - personen blir då flykting sur place. Regeln om flyktingskap sur place finns i svensk rätt och i den internationella flyktingrätten. Orsaken till att en person blir flykting sur place kan vara händelser i hemlandet eller personens egna aktiviteter i Sverige. Är aktiviteterna av det slaget att han eller hon kan bli föremål för hemlandets myndigheters intresse, så kan detta skapa en farlig situation vid ett återvändande. Motsvarande gäller naturligtvis även de personer vars skäl inte bedöms utgöra grund för flyktingskap men som är skyddsbehövande i övrigt enligt svensk lag. Uppmärksamhet i massmedierna av enskilda asylsökande kan få effekter för bedömningen av asylskälen. Det gäller särskilt sådana fall som kan leda till flyktingskap eller skyddsbehov sur place. Oavsett hur man vill se på detta förhållande måste vi fortsätta att värna sur place-principen. Det måste finnas möjlighet att ge skydd till en person som plötsligt befinner sig i en situation där ett återvändande innebär stora risker för hans eller hennes liv och hälsa. Det är ett flertal faktorer som ligger till grund för bedömningen av asylskäl sur place. Ett skyddsbehov uppstår inte enbart genom att myndigheterna i ett annat land får kännedom om en asylsökandes aktiviteter genom svenska massmedier. Enligt svensk praxis är det avgörande för bedömningen vad just den enskilde asylsökande riskerar vid ett återvändande. Det är utlänningsmyndigheterna, dvs. Migrationsverket och Utlänningsnämnden, som genom självständiga bedömningar tillämpar utlänningslagen i varje enskilt fall och avgör om en asylsökandes skäl - även de skäl som uppstått i Sverige - utgör grund för flyktingskap eller skyddsbehov i övrigt. I regeringsbeslutet från den 28 maj 1998 fick den asylsökande stanna av sur place-skäl. Förutom Tasso Stafilidis frågeställning om massmediernas roll i vissa asylärenden så kallar han i sin interpellation beslutsunderlaget i ärenden som rör homosexuella iranier för synnerligen undermåligt. Jag har tidigare besvarat en riksdagsfråga med liknande innehåll, 1999/2000:1333, från Johan Pehrson. Jag kan bara upprepa att Migrationsverket och Utlänningsnämnden som självständiga myndigheter samlar information från många olika håll för att kunna göra källkritiska överväganden och få en så bra och allsidig bild som möjligt av förhållandena för homosexuella i Iran, t.ex. genom egna utredningsresor, undersökningar på plats samt rapporter från andra länder och organisationer som är insatta i situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran. Muntlig handläggning ingår alltid hos Migrationsverket och ska även äga rum hos Utlänningsnämnden under vissa förutsättningar. Regeringsbeslutet den 28 maj 1998 föregicks också av omfattande utredningar och bedömningar av de homosexuellas situation i Iran. I samband med detta kan jag också nämna att både Migrationsverket och Utlänningsnämnden som ett led i kompetensutvecklande åtgärder genomför utbildningsinsatser och arbetar även i övrigt med frågor som berör förföljelse på grund av homosexualitet. Jag har tidigare i ett interpellationssvar nr 2000/01:299 den 30 mars i år om kvinnor som söker asyl sagt att det finns anledning att se närmare på gällande skyddsregler och deras tillämpning. Detta gäller även homosexuella asylsökande. Som ett led i arbetet med att skapa ett gemensamt europeiskt asylsystem kommer även flyktingbegreppet att harmoniseras bland EU:s medlemsstater. Jag vill i detta sammanhang åter understryka att jag i fortsättningen kommer att verka såväl inom EU som FN för att personer som utsätts för förföljelse på grund av kön eller homosexualitet ges ett starkt skydd.

Fru talman! Interpellationen gäller om regeringen är beredd att ompröva den svenska flyktingpolitiken så att besluten när det gäller homosexuella flyktingar från Iran i praktiken inte överlåts till massmedierna. Statsrådet konstaterar endast att det måste finnas möjlighet att ge skydd till en person som plötsligt befinner sig i en situation där ett återvändande innebär stora risker för hans eller hennes liv och hälsa. Detta är i sak den enda kommentaren som statsrådet lämnar när det gäller interpellationen. Resten är en uppräkning av allmänna principer för svensk flyktingpolitik. Jag tycker att det är upprörande att statsrådet inte har någon annan kommentar till den ställda interpellationen. T.o.m. i Dagens Nyheter är statsrådet mer utförlig i sina kommentarer. Utlänningsnämndens beslut i enskilda ärenden bygger på regeringens praxisbeslut från 1998, ett praxisbeslut som har kritiserats från många håll, bl.a. från HomO och Amnesty. Regeringen försvarar sig med att man inte kan styrka att det förekommer förföljelse av homosexuella i Iran. Vad finns det då för underlag för påståendet? Jo, fru talman, en massa lösa rykten, förmedlade av svenska ambassaden i Teheran. Nyligen har Utlänningsnämndens underlag för sina bedömningar blivit offentliga - de har tidigare varit hemligstämplade. Det kan sammanfattas på följande sätt. Ambassaden har samtalat med andra diplomater. Ambassaden har samtalat med officiella företrädare för det iranska samhället. Ambassaden har samtalat med en kvinnlig advokat för mänskliga rättigheter. Detta kallar ambassaden att man från vanligtvis välunderrättade källor har erfarit hur läget är för homosexuella. Men om det nu är så att läget är så positivt för homosexuella i Iran, varför har man då inte kunnat hänvisa till en lång rad samtal med enskilda? Varför har man inte brytt sig om att undersöka de uppgifter om avrättningar av homosexuella i Iran som både Amnesty och FN:s flyktingkommissariat har rapporterat om både 1995 och 1996? Ambassaden fortsätter att upprepa att det inte är känt att avrättningar skulle ha inträffat efter 1992. Detta är uppenbarligen osant, statsrådet Klingvall. Vad som kanske känns mest stötande är att ambassaden gång efter gång med exakt samma formuleringar, vilket inte tyder på något större intresse eller engagemang, upprepar att det finns starka beviskrav för att någon ska dömas för homosexualitet. Därvid nämner man enbart en av de tre möjligheterna, nämligen att det krävs fyra vittnen till den homosexuella akten. Man bortser alltså från att den iranska strafflagen också godtar bekännelse från den anklagade, eller också, om varken vittnen eller erkännanden finns, att domaren dömer efter sitt sunda förnuft. Jag vill fråga statsrådet Klingvall: När blev Iran den demokrati som verkligen bryr sig om vad som står i lagen? FN har i många år kritiserat Iran för att systematisk tortyr försiggår för att framtvinga bekännelser och att rättstryggheten lyser med sin frånvaro. Det enda bevis som svenska ambassaden kan anföra för sin uppfattning att homosexuella inte avrättas är att den statskontrollerade iranska tidningspressen inte längre rapporterar om avrättningar av homosexuella. Detta, fru talman, kan knappast läggas till grund för en sådan allvarlig bedömning. Fru talman! Jag vill återigen ställa den fråga till statsrådet Klingvall som min interpellation bygger på: Vad avser statsrådet att göra, och är statsrådet beredd att ompröva den flyktinglag vi har som i praxis innebär att utlänningsmyndigheterna faktiskt enbart låter massmedierna och pressen både styra och lägga de avgörande besluten? Ska det fortsättningsvis vara på det sättet? Är det rättstryggheten i vår svenska flyktinglag?
Fru talman! Jag tänker inte gå in och prata om enskilda fall, och inte heller beröra frågan om huruvida fall avgörs i massmedier eller inte. Däremot tror jag att det är väldigt viktigt när man tittar på situationen i Iran att man bedömer den lite annorlunda än vad man gör i dag. Det är av två skäl. Det första skälet är att situationen har förvärrats allvarligt på senare tid. Precis efter årsskiftet gjorde ju myndigheterna en skärpning av lagarna som bl.a. innebar nolltolerans för sociala avvikelser, som man kallar det. Det innebär att fester där båda könen är representerade, där man dricker alkohol och där man klär sig västerländskt ska kunna leda till piskstraff och i förlängningen dödsstraff. Jag anser att det även påverkar homosexuellas situation i Iran, denna nolltolerans för social förtappelse - det anses också som en social förtappelse. Den andra orsaken till att man bör förändra sin inställning allmänt kring situationen för homosexuella i Iran är att det finns vissa motsägelsefulla uppgifter i bl.a. rapporter från ambassader och från UD. Jag skulle vilja gå in på lite av det här. Det första har Tasso Stafilidis redan berört, frågan om straffreglerna, där det t.o.m. är så att en domare enligt s.k. sunt förnuft kan döma någon, och det krävs alltså inte fyra vittnen. Sedan vet man att det är ett väldigt korrumperat samhälle, så det är lätt att få tag i fyra vittnen, alltså köpa vittnen. Det finns en missuppfattning angående kulturen, dvs. att det är möjligt för män att hålla varandra i handen ute på stan. Enligt svenska förhållanden beror det ofta på att man är homosexuell att man gör det, men i kulturen i Iran är det ett mer fysiskt sätt att umgås utan att det behöver vara homosexualitet inblandad. Att män offentligt håller varandra i handen eller visar andra ömhetsbetygelser kan alltså inte tas till intäkt för att säga att homosexuella är accepterade. Det finns en motsägelsefull sak, och det är att om personer inte öppet manifesterar sin homosexuella läggning är det ingen fara för förföljelse. Samtidigt uppges att det förekommer razzior t.ex. i parker där man fångar in homosexuella som träffas där. Hur ska de då dölja sin sexuella läggning när det t.o.m. utförs razzior när de i skymundan ger uttryck för sin sexuella läggning? Det finns även speciella homosexadvokater, som har specialiserat sig på att hjälpa homosexuella. Det beror på att det finns en diskriminering i samhället och i lagstiftningen. Man uppger att det i Iran är så att heterosexuella gifta par också löper risk för förföljelse. Därmed säger man underförstått att även homosexuella löper denna risk. Man uppger även att myndigheterna inte kan ge något som helst skydd för människor som trakasseras av sin omgivning. På samma sätt som hedersmord eller förföljelse utförs mot kvinnor som inte följer de sociala reglerna, är inte homosexualitet någonting som är uppskattat enligt kulturen. Avslutningsvis vill jag nämna bedömningen i Sverige, där det finns ett moment 22. Om man har kunnat lämna hemlandet utan problem och tar sig till Sverige är det ett tecken på att det inte är några risker. Det är då kanske risk för dem som inte har lyckats lämna landet, men de kan ju aldrig komma hit och få hjälp. Det är något av en moment 22-situation. Det jag skulle önska är att man allmänt ser över bedömningen av situationen för homosexuella i Iran.
Fru talman! Den här interpellationen hade inte behövts, om allt är frid och fröjd, som statsrådet menar. Den interpellation om kvinnor och asyl som berördes var min interpellation som vi debatterade för ett par veckor sedan. Där hade statsrådet och jag lite olika mening om särbestämmelser och frågan om särbestämmelser om förföljelse på grund av kön och homosexualitet i utlänningslagen längre behövs. Det är bra att man ser över skyddsbehovet över huvud taget, men fortfarande behövs den här särbestämmelsen.

Fru talman! Jag vill åter inleda med att ställa frågan: Varför ska homosexuella flyktingar tvingas komma ut i medierna, statsrådet Klingvall? Alla vi andra som debatterar denna fråga anser just att detta offentliggörande för den enskilda individen faktiskt i princip är oerhört diskriminerande och kränkande i sig och samtidigt faktiskt utgör en ökad risk för att personen utsätts för hot och våld. Men det är intressant att i Dagens Nyheter den 7 april i år läsa - om det nu är rätt citerat, men jag har inte sett någon dementi - om hur Maj-Inger Klingvall på ett väldigt tydligt sätt uttalar sig om att det inte förekommer förföljelser i Iran. Statsrådet tar där även upp att det finns diskriminering i Iran. Men det är ju inte det enda. Det finns också dödsstraff för homosexualitet i Iran, och det betyder ju mer än själva diskrimineringen. Självklart är jag oerhört nöjd med att statsrådet här i kammaren också förtydligar avslutningen på sitt interpellationssvar genom att säga att man ska se över hur detta system fungerar. Och vi skulle gärna vilja veta när det är tänkt att detta ska påbörjas och när man tänker se över det. Redan i dag utsätts nämligen väldigt många människor för denna kränkning av oss här i Sverige, av våra svenska myndigheter. Vilken annan person i Sverige tvingas i dag att medierna komma ut och tala om sin homosexuella läggning eller sin sexuella läggning över huvud taget? Jag som själv har gått igenom flera olika fall som har avgjorts här i Sverige ser ju att det inte är enskilda och enstaka fall som har behandlats på detta sätt, utan i stort sett alla fall är uteslutande bedömda efter graden av hur mycket personen har förekommit i medierna för att detta slutgiltiga skydd ska ges. Detta framkom också vid ett seminarium som vi hade här i riksdagen där Utlänningsnämnden också fanns representerad. Det intressanta är ändå vad vi här i Sverige gör för att faktiskt inte bara skydda personerna från det våld och den förföljelse som de riskerar att återvända till om de nu blir tillbakaskickade till sitt hemland, till Iran. Vad gör vi när vi faktiskt vet att det även finns grupper här i Sverige som utsätter homosexuella för våld och hot, när vi, för att kunna fatta beslut i ärendena, tvingar ut vissa människor i medierna med sin sexuella läggning? För många av dessa människor är det en traumatisk upplevelse att över huvud taget ha myndighetskontakter där de är så pass öppna som de är. Men det kräver vi i vår flyktinglagstiftning.

Det hade absolut varit det bästa.
Fru talman! Det är glädjande att regeringen tänker se över de gällande skyddsreglerna och jämställa olika former av skydd undan förföljelse. Jag skulle vilja fortsätta lite grann med det som jag var inne på tidigare, att bedömningen i Sverige också behöver förändras, både bedömningen av läget i Iran för homosexuella men även bedömningen i Sverige. Det var detta med moment 22 som jag var inne på, dvs. att om man lämnar hemlandet utan problem så bedöms det som att man inte är i behov av skydd. Det finns ju situationer när det gäller kvinnor där man kan se att de trots att de riskerar olika former av straff om de har överskridit gällande sociala regler så finns det ändå möjligheter att muta sig fram i systemet, t.ex. att lyckas ta sig igenom kontrollen på flygplatsen genom att de känner högt uppsatta personer eller genom att de har köpt sig möjligheter till detta. Detta gäller självfallet också homosexuella. Därför ska man inte bara rakt av låta alla komma in som har lämnat landet utan problem. Men man får se över hur det går till i praktiken, att det finns möjligheter att lämna landet. Sedan finns det även en regel som innebär att om man har dröjt för länge med att söka asyl, kanske mer än en dag, så anses det att man inte är berättigad till asyl. På samma sätt är det om man väntar med att berätta om sin homosexualitet. Då är det viktigt att sätta sig in i den homosexuellas situation. Om man vet att det är dödsstraff för homosexualitet i hemlandet är det svårt att snabbt ställa om sig till svenska förhållanden och komma ut med sin homosexualitet, eftersom man är van vid att detta är något farligt, och man kanske inte känner till så mycket om det svenska samhället och vart man ska vända sig. Denna bedömning i Sverige och även bedömningen av situationen i Iran, speciellt med tanke på det hårdnande läget, där sociala förtappelser straffas med piskstraff eller t.o.m. dödsstraff påverkar också homosexuella, så det är viktigt att tänka på det när man bedömer fall i framtiden.
Fru talman! Jag vill också på sikt att man ska slippa särbestämmelser, men de kanske behövs ett tag till. Statsrådet säger här att vi hämtar information från Iran på olika sätt. Och det är väldigt svårt att hämta information när det finns diskriminering och när det är skillnad mellan lag och tillämpning. Men jag vill ändå säga att jag är glad att det nu sägs öppet att det finns diskriminering som i sin tur t.o.m. kan leda till förföljelse och att det finns skillnader mellan lag och tillämpning. Och i och med att det är uppe på bordet så är det lättare att diskutera det sedan och lättare att även försöka gör någonting åt det.

Fru talman! Det är glädjande att höra det som statsrådet Klingvall tar upp. Jag vill bara göra några konstateranden med anledning av den interpellationsdebatt vi har haft här. Såvitt jag förstår dementerar statsrådet de uppgifter som fanns i Dagens Nyheter lördagen den 7 april om att ministern skulle förneka att homosexuella förföljs i Iran. Det tycker jag är oerhört viktigt, eftersom det faktiska läget inte är sådant. Är det så att statsrådet inte instämmer i mitt konstaterande är det bra om hon förtydligar detta. Det faktum att en av våra största dagstidningar för ut denna syn från regering och statsmakter är väldigt viktigt. Då är det viktigt att vi också här talar om om den uppfattningen stämmer eller ej. Såvitt jag har förstått av statsrådets inlägg är det självklart och tydligt att både förföljelse och diskriminering förekommer i Iran. Därefter kan jag också glädjande konstatera att översynen av gällande skyddsregler och deras tilllämpning nu kommer att vidtas. Det tycker jag är ett oerhört stort och viktigt steg. Men eftersom praxisbeslutet kommer att inbegripas kommer, förutsätter jag, mediesituationen också att hanteras. I praxisbeslutet förekommer ju frågan om mediers roll. Man måste ha kommit ut offentligt, så att det kommer till myndigheternas kännedom i Iran, t.ex. Jag är också väldigt glad över att kunna konstatera att statsrådet i fortsättningen kommer att verka såväl inom EU som inom FN för att personer som utsätts för förföljelse på grund av kön eller homosexualitet ges ett starkt skydd. Jag hoppas att vi kan ha ett bra samarbete och att vi kan sätta punkt vad gäller dessa frågor, så att vi kan ge människor det skydd de behöver.
Fru talman! Jag vill göra en kort kommentar till vad som är sagt och inte sagt. Det som är viktigt att förtydliga när det gäller situationen i Iran är naturligtvis att förföljelse förekommer men inte gäller alla. Det var det jag försökte säga. Detta är en fråga som måste bedömas från individ till individ och från situation till situation. Frågan om exponering i medierna är något som kan vara en viktig faktor i ett slutligt beslut. Det kan vi inte komma ifrån. Därför är frågan om hur den risk som kan uppstå ska bedömas som jag sade ett dilemma. Det är en fråga för ansvariga myndigheter att lägga in i ett slutligt beslut. Vi har anledning att återkomma och diskutera denna väsentliga fråga vidare. Tack ska ni ha.
Fru talman! Kerstin-Maria Stalin har frågat om jag kommer att verka för att en paragraf om humanitärt visum införs och om jag tänker verka för att frågan utreds av EU eller att frågan utreds genom att utredningen om transportörsansvar får ett tilläggsdirektiv. Inledningsvis vill jag klargöra att viseringspolitikens övergripande syfte är att medge en så stor rörelsefrihet över gränserna som möjligt samtidigt som den reglerade invandringen upprätthålls. Omkring 90 % av alla viseringsansökningar beviljas, vilket visar att målet med viseringspolitiken upprätthålls. En visering kan närmast liknas vid ett tidsbegränsat tillstånd som meddelas för att möjliggöra ett kortare besök i Sverige. Viseringsinstrumentet är till för tillfälliga besök, rena turistbesök och för besök hos släktingar, eller för arbete i Sverige, och inte för att tillgodose ett långsiktigt skyddsbehov. Den frågan regleras enligt utlänningslagens regler om flyktingar och övriga skyddsbehövande. Bestämmelserna i utlänningslagen förutsätter för sin tillämpning att den sökande befinner sig i Sverige. Det är inte våra utlandsmyndigheter som ska pröva vem som är i behov av skydd; de har varken möjlighet eller skyldighet att ta det ansvaret. Uppgiften att pröva vem som är i behov av skydd åligger Migrationsverket och Utlänningsnämnden. Detta sätt att pröva asylansökningar ger även en rättssäkerhet och effektivitet som inte skulle kunna tillgodoses utanför Förutsättningar för en person att söka skydd i närområdet finns dock genom att han eller hon i första hand kan vända sig till UNHCR. Sverige tar i samråd med UNHCR - FN:s flyktingkommissariat - ut ett stort antal sådana personer varje år för vidarebosättning i Sverige. Denna s.k. flyktingkvot är till för dem som inte kan få sitt behov av skydd tillgodosett på den plats där de befinner sig. Frågan om FN:s kvotprogram har väckt ökad uppmärksamhet under senare år, då alltfler länder har anslutit sig till denna möjlighet att ge skydd. Detta sätt att snabbt ge skydd diskuteras nu även på EU nivå i ljuset av kommissionens meddelande om asyl. En majoritet av världens flyktingar söker som bekant skydd i sitt närområde - vanligen i ett grannland. Den grupp som söker asyl i EU har under de senaste fem åren ökat från 250 000 till 400 000 personer i dag. Detta faktum visar enligt min mening att det går bra att söka asyl i medlemsländerna. Samtidigt kan inte EU:s medlemsländer lösa de problem som driver människor att lämna sina hemländer på det vis som antyds i frågan. För att på ett mer långsiktigt och hållbart sätt lösa dessa problem måste de grundläggande orsakerna motverkas. Det sker enligt min mening genom en kraftfull politik för utveckling, frihandel, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Däri ligger även att EU måste verka för att flyktingar ska kunna få skydd i sitt närområde. Som svar på de direkta frågorna vill jag mot denna bakgrund svara att jag inte avser verka för en författningsändring som skulle innebära ett införande av ett s.k. humanitärt visum. Jag ser heller inte något behov av att utreda frågan närmare.

Fru talman! Orsaken till att jag skrev den här interpellationen var att det i och med Schengenavtalet har blivit svårare att ta sig till det land där man vill söka asyl. Och om man lyckas komma in i ett EU land är det endast där man får söka asyl. Om jag t.ex. kommer till Tyskland först får jag inte söka i Sverige sedan. Jag hade ett förslag, och det var att man skulle kunna införa en extra paragraf i Schengenavtalet, ett s.k. humanitärt visum. Jag måste väl tacka för svaret på min framställan, men jag blev riktigt ledsen när jag läste det. Jag blev speciellt ledsen över de sista orden som statsrådet sade, nämligen att hon inte avser att verka för en författningsändring och inte heller ser något behov av att utreda frågan närmare. Det känns väldigt sorgligt. Jag får i svaret veta att visuminstrumentet är till för tillfälliga besök, rena turistbesök, besök hos släktingar eller för arbete i Sverige och inte för att tillgodose ett långsiktigt skyddsbehov. Jag menar inte heller att man med humanitärt visum skulle tillgodose ett långsiktigt skyddsbehov, utan jag är bekymrad över att Sverige inte lyckas leva upp till Genèvekonventionen. Mitt förslag är ett sätt att försöka komma till rätta med problemen på lite kortare sikt. Det här är ingen befängd idé som jag själv i hastigt mod har kommit på på min kammare, utan jag har bl.a. läst vad folkrättsexperten Gregor Noll, forskare på Lunds universitet, har skrivit. Han säger bl.a. så här: Vi har instrument som är grovt tillyxade och inte skiljer mellan flyktingar och övriga invandrare, så det är dags att tänka efter om vi inte kan göra systemet lite mindre brutalt. Han har ett förslag om att EU-länderna i Schengensamarbetet ska införa en möjlighet till humanitärt visum för asylsökande flyktingar i Schengensamarbetets regelverk. Det är en väldigt enkel idé. Man inför en paragraf som ger flyktingar möjlighet att söka visering på humanitära grunder för att de vill söka asyl i mållandet. Det finns faktiskt flera EU länder som redan har den här möjligheten i sin nationella lagstiftning. Danmark, Frankrike och Österrike har den. Det finns inslag av moment 22 även i det här interpellationssvaret. Jag får svaret att bestämmelserna i utlänningslagen förutsätter för sin tillämpning att den sökande befinner sig i Sverige. Det är inte våra utlandsmyndigheter som ska pröva vem som är i behov av skydd. De har varken möjlighet eller skyldighet att ta det ansvaret. Uppgiften att pröva vem som är i behov av skydd åligger Migrationsverket och Utlänningsnämnden. Ja, men det är ju just det. Hur ska man komma till Sverige för att få söka asyl? Det är bara den fråga som det handlar om i min interpellation. Jag får veta att UNHCR finns - det visste jag förut. Men det är inte så bra med UNHCR som det kan verka. Man har mycket begränsade resurser och en begränsad ekonomi och man finns inte på alla ställen där man skulle behövas. Titta t.ex. på länderna runt Irak! Det finns inget land där som erbjuder skydd åt irakiska flyktingar, inte Turkiet, inte Jordanien, inte Jag fortsätter i mitt nästa anförande.

Fru talman! Låt mig först säga att Sverige lever upp till Genèvekonventionen. Vi har en absolut skyldighet i Sverige, genom den utlänningslag vi har, att ge skydd till den som riskerar förföljelse genom att återvända till sitt hemland. Vi har också utvecklat andra skyddsgrunder, som Kerstin-Maria Stalin väl vet, i vår svenska utlänningslag för att kunna ge ett fullgott skydd till den som kommer hit och söker skydd undan förföljelse men som också kan ha andra skäl för att söka asyl i vårt land. Vi ökar också stödet till FN:s flyktingkommissariat, som en information, därför att vi upplever att dess arbete är oerhört viktigt och behöver allt stöd som vi kan ge från svensk sida. Stalin hur hon har tänkt att det här ska fungera i praktiken. Jag har nämligen väldigt svårt att se hur det här skulle vara möjligt över huvud taget att genomföra. Hur ska man kunna genomföra en sådan här mera ytlig bedömning av behoven? Hur ska den här viseringen gå till för att det i praktiken ska fungera? På vilka grunder ska den här bedömningen göras på våra utlandsmyndigheter? Det skulle jag vilja veta. Hur ska vi i så fall göra med de personer som kommer hit, kanske i rätt stor omfattning, som inte alls bedöms ha något skyddsbehov? Det här måste såvitt jag kan förstå bli en mycket stor administrativ apparat som ska klara av detta. Jag skulle vilja veta hur Kerstin-Maria Stalin ser på det här. Sedan nämner Kerstin-Maria Stalin exempel på några länder som skulle ha sådana här humanitära visum. De har möjligheten att använda sig av det här i speciella situationer. Det har i och för sig även Sverige. Det kan ju alla länder göra. Men det finns inget land som har det här som någon generell möjlighet. Inte någonstans existerar detta med humanitärt visum.
Fru talman! Jag vill bara fortsätta lite grann just med det här med UNHCR. Vi kan inte vänta på att UNHCR ska utvidga sin verksamhet eller få mera resurser, utan det här handlar om en akut åtgärd. Nu är det faktiskt inte statsrådet som ställer frågor, utan det är jag som har interpellationen i dag. Det finns väl möjlighet att ta reda på mer om hur de här länderna använder sig av den här speciella möjligheten för att underlätta. Faktum är att det finns och att det skulle gå. Det är klart att jag inte kan utreda här hur den administrationen skulle gå till, men eftersom det nu finns i flera länder skulle man faktiskt kunna använda sig av det. Det är inte min mening att det här skulle bli ett långsiktigt arbete för beskydd - det måste man arbeta med vid sidan av på många andra sätt - utan det här är just en följd av Schengenavtalet och av att det är svårt att komma in i länder för att söka asyl.
Fru talman! Det förefaller som att Kerstin-Maria Stalin i alla fall inte har tänkt igenom det här särskilt noga. Jag trodde att det ändå fanns några idéer om hur det här skulle kunna genomföras, men jag förstår att så inte är fallet. Jag har naturligtvis själv funderat och också försökt ta reda på om det finns några exempel. Det finns alltså inga exempel i världen där det här finns som någon generell möjlighet, utan det är endast i speciella situationer. Det finns ett praktiskt exempel just i en sådan här speciell situation. Det var Kanada som prövade det här i Guatemala, men man fick avsluta det därför att det var alldeles för farligt för de skyddssökande att vända sig till Kanadas ambassad. Det handlade alltså om dödsskjutningar av asylsökande. Det visar den stora svårigheten att i praktiken genomföra något sådant här. Det här är någonting som också frivilligorganisationer och en rad andra bedömare har insett. Det här är ingen rimlig lösning, utan vi måste arbeta på annat sätt. Humanitärt visum är ingen lösning när det gäller skyddsbehov, eftersom erfarenheten har visat att det är oerhört svårt att genomföra i praktiken.
Fru talman! Jag känner mig nästan lite kränkt av att få höra att jag inte har tänkt igenom över huvud taget. Jag har läst mera rapporter, även från Anders Sundqvist som är på rådgivningsbyrån för asylsökande och från Carl Söderbergh i Amnesty. Det finns naturligtvis andra sätt att göra det här. Vi kan inte jobba på 10 och 20 års sikt med att försöka förändra klimatet i länder och för att det ska bli lättare att få komma in och söka asyl. Kruxet är just att man ska komma in i ett land för att där få söka asyl. Om vi stänger de vägarna gör vi oss medskyldiga till smuggling, till att människor dör i containrar, att de utnyttjas sexuellt eller tvingas sälja droger för att ta sig till flyktlandet. Sverige får inte vara med och sponsra sådan verksamhet. Vi måste försöka hitta olika sätt att värna asylrätten. Jag är naturligtvis mycket väl medveten om att vi har en asylskyldighet, men vi har många skyldigheter som vi inte lyckas uppfylla till fullo. Vi måste på något vis se till att det blir lättare för flyktingar och skyddsbehövande att söka asyl.
Fru talman! Det som är viktigast att garantera skyddsbehövande människor är att de alltid har rätt att söka asyl. I det här fallet talar vi mest om Europa, om EU:s gräns, och där ska detta naturligtvis alltid vara möjligt. Den dörren ska stå öppen för alla skyddssökande. Det är också väldigt viktigt att arbetet inom UNHCR fortsätter och utvecklas. Det är nämligen oerhört väsentligt att möjligheten att komma som kvotflykting till de länder som tar emot kvotflyktingar, varav Sverige är ett, kan vara kvar och utvecklas vidare. Sedan handlar det naturligtvis om helhetsperspektivet. Ett bra asylmottagande och en bra asylpolitik i EU är helt väsentligt, liksom UNHCR:s kvotflyktingar och UNHCR:s möjligheter att arbeta i närområdet - men också, i det vida perspektivet, att arbeta mot orättvisor, mot klyftorna i världen, att ha en aktiv politik där naturligtvis biståndet också spelar en väldigt viktig roll. Vi måste arbeta inom många olika politikområden för att stödja en positiv utveckling i världens fattiga länder. Det här helhetsperspektivet, Kerstin-Maria Stalin, tror jag är det grundläggande och det som vi behöver samlas omkring och arbeta vidare på.

Fru talman! Jag ber först att få tacka ministern för svaret. Jag är dock kanske inte helt nöjd och inte heller på alla punkter helt överens med det. Fru talman! Från årsskiftet måste alla som nyanställs inom skola och barnomsorg visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. De brott som kan finnas upptagna i detta register är mycket grova. Det är inte direkt några felparkeringsböter, utan det är grova fysiska våldsbrott. Det kan vara sexualbrott, mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån eller barnpornografibrott - allvarliga brott. Om utdraget innehåller en anteckning om brott avgör arbetsgivaren om personen ska anställas eller inte - förhoppningsvis inte, för meningen är ju att dessa personer inte ska anställas. Den som inte kan uppvisa ett sådant registerutdrag som är högst ett år gammalt får inte anställas. Så säger lagen, och så långt är vi överens. Vi tycker också att det är en bra lag. Nu finns det, fru talman, problem med detta som vi har noterat. Rikspolisstyrelsen, som handlägger detta uppe i Kiruna, är överbelastad. Redan den första månaden passerades det antal ansökningar som man trodde skulle gälla för ett helt år, nämligen 28 000 30 000 utdrag. Budgeten överskreds, säger man på Rikspolisstyrelsen i Kiruna, för länge sedan. Det här innebär också, fru talman, att väntetiderna blir långa - inte två veckor, som ministern anger i svaret, utan tre veckor. Lagen åsidosätts därmed. Kommunerna tvingas anställa folk som inte kan uppvisa detta registerutdrag, och det är att bryta mot lagen. Det är det som är problemet i dag: Kommunerna bryter mot lagen. De har egentligen inget annat val. Då, menar jag, har vi alltså en lagstiftning som är bra, som syftar till att skydda våra barn och ungdomar - men som inte kan följas därför att det finns tekniska och andra problem. Det duger inte. Dessutom har vi ju en stor brist på lärare och förskollärare. Därför kan man förvänta sig att antalet anställningar och nyanställningar under en ganska lång tid framöver, kanske flera år, kommer att vara fortsatt högt. Därför kan man också räkna med att trycket på denna tjänst kommer att vara fortsatt högt. Det kommer inte att minska, och då kvarstår problemet. Vidare omfattas ju inte alla grupper av lagen. Möjligtvis skulle man kunna tänka sig att lärarstuderande och andra som är väldigt tillfälliga i skolan inte ska bedömas lika hårt. Men just det faktum att lagen inte gäller personal på t.ex. fritidsgårdar tycker jag är desto allvarligare. Fritidsverksamheten sker i dag i många fall t.o.m. i skollokalerna. Samma barn som är i skolan byter så att säga bara rubrik på timmen och in kommer en annan person. Den personen omfattas plötsligt inte av kontrollen. Man ska inte måla en viss potentat på väggen, men det kan förvisso vara en brottsling som då dyker upp på våra fritidsgårdar. Det är inte lämpligt. Det är inte mer lämpligt bara för att det är en fritidsverksamhet. Vi ska inte heller glömma, fru talman, att det här faktiskt är en kommunal verksamhet. Det är ingen privat verksamhet som inte omfattas av statliga eller kommunala regleringar, utan det är en verksamhet som borde omfattas av detta och det gör den inte. Det tycker jag är den andra stora bristen.

Fru talman! Vi har säkert båda två varit i kontakt med både Rikspolisstyrelsen i Kiruna och den mer centrala instansen. Vi har också fått beskedet att det finns tekniska problem och att man har en teknisk lösning som inte är speciellt bra fullt ut, utan den måste förbättras. Men det kommer att ta ett tag, förmodar jag, det gör alla tekniska förbättringar. Och vad gör man under tiden? Vi har dessutom fått indikationer på att det också är ett personalproblem, att man inte har tillräckligt mycket resurser för att hantera verksamheten, eftersom man redan efter en månad fick in lika mycket som regeringen trodde att man skulle få in på ett helt år. Då är det klart att man inte heller har kalibrerat den avdelningen för en sådan anstormning. Det är ju så. Människor är inte fullt ut reglerbara. Man får också förvänta sig att det kan inträffa saker. Läget på en del skolor är kaotiskt. Det saknas ungefär 20 000 behöriga lärare. När någon blir sjuk måste han eller hon ersättas med mycket kort varsel utan att barnens säkerhet sätts på spel. Det är det som är resultatet. Det är därför detta är en sådan allvarlig fråga. De tekniska och personella problem som jag tror finns tycker jag att man borde kunna lösa relativt snabbt genom att göra en snabb insats vad gäller både den tekniska biten och personalförstärkningar. Det borde man faktiskt kunna fatta ett relativt snabbt beslut om när det uppstått en extraordinär situation därför att kommunerna bryter mot lagen. Kommunerna bryter mot lagen och anställer personer som inte kan uppvisa det registerutdrag som vi har bestämt i Sveriges riksdag att man ska göra. Då kan man fråga sig om ministern har funderat på hur man ska hantera de kommuner som ändå måste anställa personer som inte har registerutdraget och därmed bryter mot lagen. Hur ska man hantera de kommunerna? Har ministern funderat på hur man ska hantera den lagbrytarsituationen?

Fru talman! Det var absolut inte min avsikt att vi skulle uppmana någon kommun att bryta mot lagen. Jag konstaterar att kommunerna bryter mot lagen i dag. Det är det som är problemet. Det är det som är felet. Det behöver vi inte uppmuntra dem till. Fru talman! Jag ska i alla fall tacka ministern för svaret och för den här debatten. Jag tycker att det är bra att vi belyser de här frågorna. Barnen är det viktigaste vi har och de är väl värda att skyddas på alla sätt. Jag tycker att det är en bra lagstiftning, men jag ser att vi har en del praktiska problem och möjligtvis några åsiktsskillnader huruvida det borde gälla annan personal också. För det första borde vi ge Rikspolisstyrelsen ett utökat anslag för att klara de personella förstärkningarna samt de tekniska problemen. För det andra borde vi komplettera lagen att gälla även fritidsverksamhet. Det är en kommunal verksamhet med kommunalt ansvar, och den bör omfattas av detta. Jag får tacka så länge. Jag ska också be att få återkomma i frågan längre fram.

Fru talman! Anne-Katrine Dunker har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att befrämja kulturskaparnas möjligheter till en säkrare sysselsättning och därmed rimligare ekonomisk situation genom att utnyttja vunna erfarenheter och nya idéer. Bakgrunden till frågan är dels Moderata samlingspartiets förslag om bemanningsföretag för kulturskapare som det uttrycks bl.a. i en motion om kulturarbetarnas villkor , dels idéer som tillämpats i projektet Konstreprenörerna. Regeringens grundläggande konstnärspolitiska målsättning är att konstnärer ska kunna leva av sitt konstnärskap. Denna målsättning grundas på en medvetenhet om många konstnärers ytterst kärva villkor. Eftersom konstnärers villkor skiljer sig beroende på vilken konstart de utövar krävs samverkande åtgärder av olika slag för att nå den uppsatta målsättningen. Dessa kan vara ersättningar för konstnärliga prestationer, bidrag till stöd för konstnärligt skapande och utvecklingsarbete under perioder av ekonomisk trygghet. Andra åtgärder kan vara att regelverk och tillämpningar inom andra politikområden än det kulturpolitiska inte ska utgöra ett oskäligt hinder för den konstnärliga verksamheten, utan i stället anpassas på ett sätt som tar rimlig hänsyn till konstnärernas speciella förhållanden. Men även indirekt verkande stöd som exempelvis arrangörs och beställarstöd behövs, vilka skapar både uppdrag och inkomster för engagerade konstnärer samtidigt som konsten görs tillgänglig för allmänheten. Listan kan göras lång, och tydliggör områdets komplexitet. Denna komplexitet innebär att nya idéer och erfarenheter ständigt måste analyseras och prövas. Anne-Katrine Dunker påminner om Moderata samlingspartiets förslag till kommersiella bemanningsföretag utan statlig inblandning som en lösning av kulturskapares arbetssituation. Samtidigt motsatte sig moderaterna regeringens förslag om att permanenta och utöka stödet till skådespelarpoolen Teateralliansen . Jag ser moderaternas förslag som ytterligare ett exempel på deras totala marknadstro och förenklade syn på konstnärspolitiska lösningar. Ett bemanningsföretag drivet av vinstintresse skulle naturligtvis inrikta sin verksamhet enbart på det och på dem som efterfrågas mest. Vad får moderaterna att tro att en sådan verksamhet skulle komma att öka efterfrågan på konstnärer och konstnärliga prestationer? Till skillnad från moderaternas förslag har regeringen i syfte att öka kvaliteten i förmedlingsarbetet valt att i nära samarbete och dialog med de berörda konstnärsgrupperna, avsätta resurser dels till Teateralliansen, dels till en särskilt anpassad förmedlingsverksamhet inom de konstnärliga centrumbildningarna. Detta har gjorts med insikt om de särskilda villkor som gäller för den konstnärliga arbetsmarknaden generellt och med nödvändig medvetenhet om att olika konstnärsgrupper arbetar under olika villkor. Min ambition är att fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra insatser som kan öka den enskildes möjligheter att leva och verka som professionell konstnär. Anne-Katrine Dunker nämner projektet Konstreprenörerna och sätter i viss mån likhetstecken mellan detta och moderaternas förslag. Jag har svårt att se dessa likheter. Medan förslaget om bemanningsföretag är en ren marknadslösning som helt styrs av efterfrågan kan Konstreprenörerna betecknas som ett pilot och forskningsprojekt. Projektet har bl.a. syftat till att utveckla konstnärers entreprenörskap och nätverksbyggande med ambitionen att vidga arbetsmarknaden och söka nya beställare. Statens kulturråd har stött Konstreprenörerna, och jag ser med intresse fram emot dess utvärdering av projektet. Goda idéer och erfarenheter ska tas till vara, mindre bra ska förkastas. Den enkla prioritetsordningen gäller för mitt kulturpolitiska arbete med den fasta målsättningen att gradvis öka konstnärers möjligheter att leva på sitt konstnärliga arbete och därmed möjliggöra aktiva och kreativa konstnärskap.

Fru talman! Det finns en fri etableringsrätt för de bemanningsföretag som vill ägna sig åt den här typen av verksamhet. Det finns inga som helst förbud på den punkten. Jag vill också gärna tillägga att Konstreprenörerna, i likhet med Teateralliansen, har begränsat sig till i princip en enda konstart. Där är man inriktad på bildkonstnärerna. Det står alla fritt att skapa och etablera bemanningsföretag. Jag tror att problemet är kulturpolitiskt. Hela grunden för den offentligt finansierade kulturpolitiken är ju att se till att de som inte kan leva på marknadens villkor också får en chans. Det gäller konst och kultur som har en ambition att t.ex. ha en bred geografisk eller social spridning eller ägnar sig åt konstnärligt utvecklingsarbete, dvs. sådant som man inte på förhand kan veta om det kommer att vara en marknadssuccé. Att då kasta in bemanningsföretag här och tro att de ska kunna bidra till det som är kulturpolitiskt viktigt tror jag helt enkelt inte på. Men alla har naturligtvis frihet att pröva.

Allt detta innebär att man får betalt för konstnärligt arbete inte bara när man säljer något. Det följer med konstnären under hela hennes eller hans livstid. Den typen av ersättningar och system, som ju Moderata samlingspartiet motsätter sig, tror jag är väldigt viktiga. Jag samarbetar gärna med Moderata samlingspartiet om delar av konstnärspolitiken, men jag tror inte att det är möjligt att vi skulle kunna komma överens i alla delar.
Fru talman! Visst ska det finnas en fri etableringsrätt, och det ska stå alla fritt att starta ett bemanningsföretag. Och det gör det. Det har startats väldigt många bemanningsföretag. Jag har också varit i kontakt med bemanningsföretag som säger sig vara intresserade av att starta den här typen av verksamhet. Men det är en verksamhet där det finns mycket nyskapande, som ministern påpekade. Det är inte allt som passar alla människor. Vi måste också se till att väldigt mycket av det som skapas i musik, konst och kultur kanske är svårt för de flesta av oss att uppleva. Det tar tid innan vi lär oss uppskatta det. Det kräver naturligtvis också insatser från det offentliga. Det är just därför som vi tycker att man från staten ska vara med och stötta detta och ta initiativet till att starta denna typ av verksamhet. Nu har vi fått ett projekt som finns, och där arbetsförmedlingen är en del, dvs. Konstreprenörerna. Där har man bl.a. kommit fram till att man skulle vilja starta en tredje anställningsform där man går ut på marknaden. Visst finns det många konstnärer som inte kan leva på marknadens villkor, men det finns också många som lever på både marknadens och det offentligas villkor. Det är det som är mångfald i vårt samhälle - att man kan leva både på marknaden och på det offentliga. Det är just detta som jag tycker är så viktigt. Ministern pratade om utställningslokaler. Ofta när vi pratar om kultur och kulturfrågor så låser man fast sig i institutioner. Men det handlar ju om individen - om konstnären som individ och de arbetsmöjligheter och tillfällen som konstnären ska kunna få.

Där finns ingen konflikt. Det som däremot är skadligt för mångfalden är om man i likhet med i moderata motioner överger betydande delar av den konstnärspolitik som innebär att vi faktiskt får en mångfald när det gäller de konstnärliga prestationerna och de konstnärliga uttrycken. Marknaden har lärt oss att den inte verkar för konstnärlig mångfald, utan för konstnärlig likriktning och tyvärr också för segregation när det gäller tillgänglighet till konst och kultur.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat statsrådet Leif Pagrotsky om nordiskt samarbete. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Den första frågan Elver Jonsson ställer i sin interpellation är vad regeringen gör för att undanröja "vardagshinder" för de nordiska medborgarna som t.ex. olikheter i skatte och försäkringsvillkor och därigenom underlätta det gränsöverskridande samarbetet inom Norden. Statsrådet Pagrotsky besvarade den 23 mars i år en interpellation av Marie Engström om vilka åtgärder regeringen var beredd att vidta för att underlätta gränssamarbetet på arbetsmarknadsområdet mellan Sverige och Norge samt hur ansvaret kring gränsproblematiken kan tydliggöras. Statsrådet Pagrotskys svar hade en bredare infallsvinkel vad gäller arbetet med att undanröja gränshinder i Norden. Jag vill hänvisa till detta svar och den efterföljande debatten när det gäller Elver Jonssons första fråga. Jag kan också tillägga att ett liknande bilateralt arbete som det som bedrivs med Norge även pågår med Danmark avseende Öresundsregionen samt med Finland. Samordningsansvaret för det integrationsfrämjande arbetet ligger på Utrikesdepartementet, samtidigt som sakansvaret i varje enskild fråga på central nivå ligger på respektive fackdepartement. Elver Jonsson har också frågat vad regeringen avser att göra för att frågan om att säkerställa fortsatta sändningar av grannlands-TV i det digitala marknätet ska kunna ordnas samt vad regeringen gör för att den nya tekniken används till fullgod distribution av public service och därmed få till stånd en nordisk marknad för digital TV. Jag svarar på dessa frågor i ett sammanhang. Utvecklingen av den digitala distributionstekniken för TV-sändningar för med sig en mängd olika fördelar och möjligheter. För tittarna innebär det t.ex. att bild och ljudkvaliteten blir mycket bättre och att ett betydligt större utbud av olika program och tjänster, däribland även våra grannländers programutbud, kan erbjudas. Den tekniska utvecklingen innebär vidare att den begränsade tillgången till radiofrekvenser bättre kan tas till vara för det moderna samhällets många olika behov. När det gäller grannlands-TV innebär utvecklingen av den digitala marksända TV:n att mottagning av t.ex. svenska program utanför Sveriges gränser eller andra nordiska program i Sverige inte kommer att kunna ske på samma sätt som är fallet med analoga TV-sändningar i dag. Det beror bl.a. på att frekvensplaneringen av de digitala TV-sändningarna delvis är annorlunda än vid analoga sändningar. Det är emellertid viktigt att i detta sammanhang samtidigt ha klart för sig att detta inte är liktydigt med att möjligheten att ta emot nordiska program försvinner. Förutom existerande överenskommelser om utbyte av TV-program, t.ex. mellan Sverige och Finland, finns också andra goda möjligheter att mot avgift ta emot de nordiska public service-företagens program genom kabel eller satellitsändningar. Frågan om grannlands-TV har diskuterats många gånger tidigare, senast vid Nordiska rådets session på Island i december förra året. Då framkom att det inte finns någon anledning att oroa sig för att de sändningar som i dag sänds i gränsområdena inte kommer att vara möjliga att ta del av i framtiden. Det kommer att dröja åtskilliga år innan det över huvud taget är aktuellt att släcka ned de analoga TV-näten. Det är för övrigt bara Finland som hittills har beslutat om ett preliminärt datum för en sådan övergång. Det finns således gott om tid att vidareutveckla det samarbete som finns för att lösa eventuella problem. Ett exempel på ett nordiskt samarbete som uppstått som en följd av den tekniska utvecklingen är Nor Dig, inom vilket de nordiska public serviceföretagen, de kommersiella TV-bolagen samt telebolagen utarbetar en gemensam nordisk standard för digitala mottagarapparater. Sammanslutningen enades för en dryg månad sedan om att successivt övergå till ett gemensamt och öppet system för interaktiva tjänster m.m. Systemet heter DVB-MHP, Digital för att tala annat än svenska. Överenskommelsen innebär bl.a. att företagen fr.o.m. det tredje kvartalet 2001 rekommenderar och stöder enbart de set topboxar som uppfyller uppställda krav. Ett exempel på initiativ från regeringens sida är det arbete inom Regeringskansliet som för närvarande pågår med att utreda frågan om abonnentinflytande över programutbudet hos kabel-TV-leverantörerna. Om tittarna får ett större inflytande över vilka program som ska erbjudas ökar givetvis också deras möjligheter att själva bestämma vilka program de vill titta på, vilket t.ex. skulle kunna medföra att grannländernas public service-kanaler får en större spridning här i landet. Regeringen följer kontinuerligt och på olika sätt den digitala utvecklingen och dess konsekvenser.

Detta innebär att en särskild utredare kommer att tillsättas, vilken kommer att få till uppgift att sammanställa alla de frågeställningar som finns när det gäller denna fråga. Rapporten avses kunna läggas fram under 2001. Avsikten är förstås att få en bättre överblick över de framtida tekniska, upphovsrättsliga och andra problem som finns eller som kommer att uppstå och de eventuella åtgärder som kan behöva vidtas.
Fru talman! Tack för svaret! Få frågor - om ens några - har engagerat nordiska politiker från alla partier som den olösta frågan om nordiskt radio och TV-samarbete. Engagemanget gäller också stora delar av Nordens befolkning, framför allt dem som bor i våra gränsområden. Mina frågor var vad den svenska regeringen avser att göra för att säkerställa fortsatta sändningar av grannlands-TV i det digitala marknätet och hur vi ska få en bra distribution av public service-TV. Interpellationssvaret är dock ganska fritt från konkret innehåll. Därför är jag, fru talman, inte nöjd med svaret. När det gäller att lösa frågan om ett fullgott nordiskt TV-samarbete har det sagts att vi kan se all världens TV-kanaler i det här huset. Men bara en liten del av befolkningen kan se det nordiska public service-utbudet. Därför har hela den här frågan blivit en lång lidandets historia med en betydande och tilltagande otålighet. Kvar står grundfrågan: Hur garanteras att Sveriges och Nordens befolkning i framtiden kan se ett fullgott public service-utbud utan nya stora kostnader? Det ligger för övrigt i hela public service-idén att sådana sändningar, med de utgifter som i princip varje medborgare har för TV-licenser, inte ska behöva köpas. Nu säger kulturministern att vi har diskuterat det här många gånger och att det senast skedde vid rådets session i december förra året. Den uppgiften är för övrigt fel. Det mötet var en hel månad tidigare. Dessutom har det diskuterats under hela vintern i Nordiska rådet, och besvikelsen var stor när Nordens kulturministrar inte behagade infinna sig då man var kallad att medverka i mötet i Oslo för några veckor sedan. Det har föranlett Nordiska rådets president att på presidiets uppdrag skriva ett mycket skarpt brev till Nordiska ministerrådet och kritisera den nonchalans som ministerrådet visar den nordiska TV-frågan. Jag tycker att det är att beklaga att det inre samarbetet inte har fungerat i denna viktiga fråga. Vi får se om det kan bli en överläggning på junimötet i Kungälv. Det intryck man får av ministerrådets och den svenska regeringens hantering av denna för nordborna så viktiga fråga är att engagemanget är högst begränsat och att man mer undviker debatten och frågan än man driver den. I svaret kan man summera att kulturministern ser frågan relativt tekniskt. Tekniken ska lösa de avtalsmässiga och politiska knutar som finns. I svaret sägs att det inte kan ske på samma sätt med den digitala marksända TV:n som med de analoga TV-sändningar vi har i dag. Det sägs att den tekniska förändringen inte är liktydig med att möjligheter att ta emot nordiska program försvinner. Det var väl ett understatement om något. Så kommer en kärnformulering som säkerligen skrämmer många: Det finns "goda möjligheter att mot avgift ta emot de nordiska public serviceföretagens program genom kabel eller satellitsändningar." Kostnader förutsätts ligga på enskilda medborgare som med tusentals kronor för digitalboxar och annat får ta sig fram. Även om den lösningen av många anses ha blivit en flopp ser knappast nordborna framför sig att det här skulle bli något av ett rikemansutbud. Det är ett utbud som många inte anser det vara värt att betala för, om man nu har råd att betala. Här tror jag att det är viktigt att ministerrådet hittar lösningar som inte innebär nya kostnadstyngande insatser för Nordens medborgare. Jag förutsätter att kulturministern har ett klarläggande på de här punkterna.
Fru talman! Jag är ledsen över att jag i likhet med de flesta kulturministrar som har stått i denna kammare de senaste tjugo åren inte har kunnat tillfredsställa Jag är också ledsen över att jag inte redan i dag kan förutse precis hur teknik, upphovsrätt och ekonomisk utveckling kommer att påverka TV utvecklingen i samtliga nordiska länder. Det enda årtal vi har att gå på så här långt är att den finska regeringen har satt upp en målsättning att släcka sina analoga sändningar vid utgången av 2006. Det är allvarligt oroande för de många svenska medborgare som i dag har tillgång till de s.k. spillsändningarna med den gamla analoga tekniken av finska TV-program. Det handlar naturligtvis om norra delar av Sverige, men det handlar också om andra områden. Vi kommer bl.a. av det skälet att djupt engagera oss i denna fråga. Själva har vi icke angett något årtal för när vi ska släcka ned de analoga sändningarna. Vad gäller de tittare i våra grannländer som är angelägna om att se svensk television kommer den möjligheten icke att försvinna inom en betydande tid - sannolikt efter det att finnarna har beslutat i den här saken. Vi kommer att hålla mycket kontakt med Finland, och vi kommer precis som tidigare att hålla kontakt med de andra ministrarna. Vad gäller den uppsträckning vi nordiska kulturministrar nu kollektivt har fått från Elver Jonsson kan jag säga att som ordförande för EU:s kulturministrar tvingas jag prioritera det arbetet. Jag hade säkra uppgifter om att den minister som är ordförande i det nordiska kulturministerkollegiet denna period, den finska ministern, skulle vara närvarande vid mötet i Oslo. Hade jag haft kännedom om att hon inte hade möjlighet att närvara hade jag säkert försökt att ställa om min almanacka. Jag är övertygad om att om Elver Jonsson fick sköta detta skulle han bevisa att människor är perfekta, icke imperfekta.
Fru talman! Jag beklagar att kulturministern utvecklar sitt svar till att handla om ifall jag är tillfredsställd med svaret. Det handlar liksom inte om det. Det handlar om Nordens medborgare som inte har möjlighet att tillgodogöra sig det utbud man i högtidstal har försäkrat Nordens folk att kunna se. Marita Ulvskog säger här: Vi ska inte släcka ned. Vi har i alla fall inte satt något datum. Men det är inte så poängfyllt att säga att man släcker ned det som aldrig har varit tänt. Det är ju massor av människor som i dag inte kan se public service-utbudet. Det har jag beklagat vid ett flertal tillfällen. Jag har förståelse för om kulturministern är irriterad. Men det måste ändå bekymra mig mindre än att frågan är olöst. Det är väl ingen tvekan om att det är ganska tydligt att den svenska regeringen inte driver frågan. Att det kan bli missförstånd på ett och annat sammanträde må så vara. Men i sakfrågan hålls det alltför lite reala kontakter. Jag skulle väl tro att Nordiska rådets presidium inte skriver ett skarpt brev. Det är mycket ovanligt. Därför tycker jag att ministerrådet och kulturministrarna får ta till sig det här. Jag hoppas fortfarande att Marita Ulvskog kan säga att hon är beredd att komma till Kungälv och ge nya besked. Jag har ju inte efterlyst något slags orakelsvar på hur framtiden ser ut. Jag undrar hur vi löser denna fråga som har varit en lång lidandets historia under flera decennier. Kulturministern säger också i svaret att man följer frågorna och konstaterar att det inte finns någon omedelbar anledning att oroa sig för sändningar i gränsområden. Det stämmer inte så bra. Jag var i Vasa i österbottniska Finland för någon månad sedan. Där var man mycket oroad över den olösta frågan om de nordiska radio och TV-sändningarna. Det gäller framför allt övergången från analoga till digitala sändningar. Då väger försäkringar från många högtidsmöten ganska lätt. Jag tycker, fru talman, att det nordiska ministerrådet inte har uppfyllt de senast uttalade löftena vid Nordiska rådets möte i november både i fjol och 1999. Där sade man att man snabbt skulle vidta åtgärder som säkerställer fortsatta sändningar för grannlands-TV i det digitala marknätet och för en ökad produktion av TV-program i hela Norden. Frågan är inte bara en angelägenhet för de gränsboende utan har stort allmännordiskt intresse. Därför är det så viktigt att det här inte begränsas till individuell köpkraft utan att det blir ett koncept som är tillgängligt för alla Nordens medborgare. Jag tror, fru talman, att inriktningen måste vara att en ny teknik ska öppna upp och ge nya möjligheter, inte sluta till - vilket också kan bli fallet om det blir oskickligt hanterat. Därför tycker jag att det är otillräckligt att ledningsgruppen för den s.k. KM-gruppen säger att man ska inhämta relevant information om den tekniska utvecklingens konsekvenser beträffande grannlands TV i framtiden. Att nu i stället säga att man ska tillkalla en särskild utredare som ska sammanställa alla de frågeställningarna låter, fru talman, passivt och rent av yrvaket. Jag förväntar mig ett kompletterande svar som gör att vi åtminstone i den här debatten något förlöser frågan om att ingjuta större optimism hos dem som efterlyser svar för det som för nordborna är väldigt viktigt.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Elver Jonsson å ena sidan förklarar att han förstår att man inte kan uppträda som ett orakel, å andra sidan är väldigt missnöjd med de högtidliga försäkringar som uttalas om att den här frågan kommer att lösas. Han anser att det bara är fråga om lättviktiga försäkringar. Jag vill ändå avsluta debatten med att säga att jag är övertygad om att vi kommer att finna lösningar på de upphovsrättsliga och därmed ekonomiska och andra problem som är förknippade med grannlands TV. Det är en lång process, men det är min övertygelse - det säger jag även om jag nu gör mig skyldig till ett lättviktigt uttalande - att frågan kommer att lösas.
Fru talman! Jag får då avsluta med att säga att vi är överens på en punkt, nämligen att det är och framför allt har varit en lång process. Den har varit olyckligt lång. Jag inkasserar kulturministerns uttalande att hon är övertygad om att frågan kommer att lösas, till glädje och båtnad för Nordens medborgare. Jag tror att kulturministern kommer att lägga in lite extra glöd och tyngd i sitt engagemang för detta. Jag skulle ändå vilja skicka med henne att det är väldigt bråttom. Tekniken väntar inte alltid in politiska beslut, utan den rullar på väldigt snabbt. Jag har därför faktiskt när kulturministern i sitt sista inlägg så klart antyder att det kommer att utföras ett mera konkret arbete förhoppningar om att vi kanske i Kungälv kunde få en sådan mycket konstruktiv debatt som inte kom till stånd i Oslo, något som Nordiska rådets presidium så skarpt har kritiserat. Med den förhoppningen får jag för min del avsluta den delen av debatten. Tiden medger inte kommentarer till den andra delen av min interpellation. Det fanns dock två ledord i Pagrotskys svar som Marita Ulvskog hänvisar till. Han sade där bl.a. att informationsfunktionerna var viktiga. I ett sammanhang som hade att göra med information sade han att det gäller att undanröja andra trögheter. Detta skulle kunna vara ledord när vi nu, som jag hoppas, tillsammans tar oss an frågan om public service-utbud för Nordens medborgare.

Fru talman! Siw Wittgren-Ahl har frågat mig hur jag avser verka för att Sverige ytterligare ska uppmärksamma den katastrofala situationen för mänskliga rättigheter i Iran och vad jag avser göra inom EU för att medverka till en demokratisk utveckling i Iran. Jag delar Siw Wittgren-Ahls uppfattning om att situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran är djupt otillfredsställande. Vågen av arresteringar av reformvänliga krafter under mars månad och nu senast i början av april är oroväckande och förstärker bilden av att utvecklingen i Iran har tagit en olycklig vändning. Övergreppen som sker mot oppositionella grupper och stängningar av tidningar torde bl.a. kunna hänföras till en maktkamp mellan konservativa och reformistiska anhängare i Iran. I Sveriges kontakter med företrädare för den iranska regeringen har vi understrukit den stora vikt vi fäster vid respekten för mänskliga rättigheter. Vi har också betonat hur viktigt vi anser det vara att Irans regering åtgärdar de allvarliga MR-problem som finns i landet. Vi kommer att fortsätta att ta upp dessa frågor med Iran i både bilaterala och multilaterala sammanhang. Under årets arbete i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna drev och samordnade Sverige framgångsrikt EU:s initiativ till den resolution som antogs för att uppmärksamma situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran och förlänga den särskilde representantens mandat. Utfallet i kommissionen för de mänskliga rättigheterna visar att dessa frågor är prioriterade även för länder utanför EU och att EU kan spela en konstruktiv roll i dessa sammanhang. Sedan 1997 för EU en s.k. allomfattande dialog med företrädare för den iranska regeringen. Detta görs bl.a. för att påverka Iran i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Vi avser att fortsätta denna dialog, dels för att den skapar många kontaktytor och därigenom större möjligheter för EU att stödja de krafter i Iran som verkar för en demokratisk utveckling, dels för att den ger kunskap om utvecklingen i landet. Förhoppningsvis leder den också till ökade kontakter, inte bara mellan regeringarna utan även mellan ländernas befolkningar. Samtidigt anser både Sverige och EU att breddade kontakter med Iran bör baseras på att det finns förutsättningar för en positiv utveckling. En klar försämring för de mänskliga rättigheterna i Iran och en ovilja från Irans sida att ta itu med dessa problem undergräver förutsättningarna för ett utvidgat samarbete. I EU-kretsen betonar Sverige hur viktig denna ståndpunkt är för vår gemensamma strävan att medverka till en mer demokratisk utveckling i Iran.
Fru talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag frågar om situationen i Iran är främst att jag har blivit uppvaktad av iranska kvinnor i Göteborg som driver dessa frågor. Jag tycker att man måste ta deras oro och kamp på största allvar. När jag som inte arbetat så mycket med utrikespolitik och med andra länder börjar sätta mig in i vad som händer i Iran och ser hur de här kvinnorna försöker skapa opinion tycker jag att de är värda all respekt. Ju mer jag har försökt läsa på om Iran inför denna debatt och studerat utrikesministerns svar desto mer har jag känt en uppgivenhet. Utrikesministern säger att det har gjorts mycket i FN. Dessa kvinnor har frågat mig om vi skulle kunna ansluta oss till fördömandet i en FN-resolution. FN har 48 gånger fördömt Irans sätt att agera. Vi skulle genom att ställa oss bakom resolution nr 598 kunna gå ett steg längre. Jag undrar om utrikesministern ser det som en möjlighet att förstärka avståndstagandet från det som sker i Iran.

Fru talman! Jag kan instämma i allt som tas upp i debatten, både problemen och vikten av att vi försöker göra någonting åt dem. Det var ett viktigt steg att vi fick igenom resolutionen som fördömer Iran i kommittén i Genève. Vi fick igenom den med bara några få rösters övervikt. Det var ett hårt arbete, precis som Marianne Andersson säger. Det var bra att vi fick det, för det blev en tydlig markering mot regimen i Iran att omkringliggande länder och andra länder reagerar mot förtrycket av mänskliga rättigheter. Det går inte att påstå att man kan fortsätta med det utan att omvärlden reagerar. Vi har valt att försöka ha en dialog med Iran. Hur går då en sådan dialog till? Vi har politiska delegationer. De tar upp ett antal olika frågor, allt från kvinnors situation till möjligheten för gemensam handel och investeringar. Det är känsliga frågor som Marianne Andersson tar upp, kvinnors situation, unga flickors situation och - skulle jag vilja tillägga - unga pojkars situation. Jag tycker inte att en 13-åring är giftasvuxen heller. I de frågorna är vår enda möjlighet att påverka att ha en dialog och kunna framföra våra synpunkter. Det är viktigt att aldrig falla till föga för påståendet att det skulle vara religiösa skillnader. Detta har inte med religion att göra. Religionen används ofta som en förevändning för system som enligt en normal tolkning av mänskliga rättigheter är fullständigt förkastliga. Vi har tagit upp steningen av kvinnor. Vi har tagit upp behandlingen av kvinnor vid ett antal tillfällen. Vi kommer självklart att fortsätta att göra allt vad vi kan för att driva på, både när det gäller kvinnors rättigheter, rätten för oppositionen och rätten till fria medier. Som jag sade i mitt svar har vi kunnat se en kamp mellan de konservativa och de reformvänliga. Under de senaste månaderna har det tyvärr verkat som om de konservativa krafterna i Iran har tagit överhanden. Vi hoppas att vi snart kommer att kunna se en utveckling tillbaka till de mer reformvänliga krafterna. Från svensk sida har vi försökt uppmuntra det genom olika typer av delegationer som för diskussioner med Iran. Vi har haft kulturutbyte. Miljöministern har varit där. Det har vi gjort för att visa att det finns ett antal områden som vi kan diskutera och samarbeta kring. Men det förutsätter att Iran respekterar mänskliga rättigheter.
Fru talman! Det är viktigt att man träffas och verkar på det sätt man kan. Det är också viktigt att parlament i alla länder diskuterar det som sker i Iran. Marianne Andersson tog upp steningen, som man inte tror äger rum i världen i dag. Då får man perspektiv och ser att skillnaderna är mycket stora. Det förs in i vår vardag. Man kan tycka att det är långt från vår vardag när det diskuteras i Europaparlamentet och mellan ministrar. Men man kan fokusera på en enskild fråga som stening av kvinnor, som de iranska kvinnorna i Sverige i dag. Det är viktigt att det inte får bli en religionsfråga, som Anna Lindh också tog upp. Vi har själva en mörk historia när det gäller kvinnorna. På 1850-talet fanns något liknande. Man fick inte stena, men man fick nästan slå ihjäl kvinnor i Sverige utan att det hände någonting. Det kan man fokusera på och väcka opinion. Den folkliga förankringen är viktig, även om ministrar och FN antar resolutioner. Det är viktigt att man skapar opinion i riksdagen, i alla parlament, och driver på frågan.